Herr talman! Att det finns en storfinans som dominerar det ekonomiska livet i vårt land är inte barnatro, herr statsråd, utan det är en realitet. Jag är dessutom övertygad om att den storfinansen har spelat sin roll i detta sammanhang. Herr Ullsten grubblade över hur många kommunistiska partier det finns i den nordligaste landsändan. Mig veterligt finns det bara ett. Men det är väl något som faller utanför ramen för denna diskussion. Vidare sade herr Ullsten att det måste finnas resurser i botten, och det menar vi också. Men vi anser att de resurserna redan finns och att det hela är en fråga om hur de används. När det gäller de borgerliga partiernas innersta vilja kan man ju fundera litet över den. Givetvis går det att rida på de formella attityderna. Ingen var emot Stålverk 80, har det sagts i olika sammanhang. Jag vågar dock fortfarande hävda att i själ och hjärta var framför allt moderata samlingspartiet emot projektet. Men för de borgerliga på Norrbottensbänken hade det ju betytt politisk harakiri att öppet motsätta sig projektet, och det kan väl ha spelat sin roll i sammanhanget. Handlingarna efter ursprungsbeslutet har med all önskvärd tydlighet visat var moderaterna står. Och inte står de på norrbottningarnas sida. Inte är det frågan om ökad förädling av råvarorna som ligger moderaterna närmast om hjärtat. Inte kan man påstå att de moderata, och framför allt då inte herr Burenstam Linder, har visat någon entusiasm för Stålverk 80 och för idén att huvuddelen av malmen skall förädlas i Norrbotten. Tvärtom har herr Burenstam Linder gjort allt vad han kunnat för att utmåla projektet som någonting orealistiskt, och han har gjort allt för att utså tvivel och misstro mot idén om stålverket. Och praktiskt taget hela den borgerliga pressen har spänts för den vagnen. Det var en veritabel hetskampanj som kördes i gång mot projektet Stålverk 80. Industriförbundet förkastade projektet och förklarade det värdelöst. Den ene efter den andre av storindustrins toppfigurer kallade projektet för galenskap. Det var ert folk som drev den kampanjen - som nu tydligen är på väg att segra. Men då skall ni inte två era händer och förklara att allting är regeringens fel. Det är bättre och hederligare att man från borgerligt håll säger rent ut att vi av principiella skäl är emot statsdriftens utbyggnad; vi vill att pengarna till Stålverk skall pumpas in i det svenska privatkapitalet. Hyckla inte! Det är inte särskilt klädsamt.

Herr talman! Jag avser att främst syssla med ett delproblem i dagens presstödsdebatt, men jag vill inledningsvis beröra bakgrunden till pressstödet som sådant — den bakgrund som heter tidningsdöd. År 1940 hade vi 236 dagstidningar i vårt land. Nu finns 146 kvar. Så sent som 1945 var antalet orter med två eller flera dagstidningar 51 stycken; nu är det 21. Tidningsdöden har gått hårt fram. Det innebär till att börja med att läsarnas valmöjligheter har minskat. Det innebär också att mången chefredaktör har fått uppleva sanningen i ordspråket: Ingen är så dålig som när han gifter sig och ingen så bra som när han dör. Konkurrenternas snyftande dödsrunor har varit till föga tröst för den nedlagda tidningen. Tillåt mig att i detta prosaiska sammanhang få citera Erik Lindorms dikt För sent: Allt som är vänligt ment kommer för sent Men huggen och stygnen under de gråa vardagsdygnen De träffa djupt i det levande hull Som nu skall bli mull. Aldrig så många vackra ord om hur betydelsefullt det är för vår demokrati med en mångstämmig presskör förmår inte väcka till liv de stämmor som tystnat. Det gäller för dem alla, de må ha hetat Sollefteå Bladet, Södra Skåne, Borås Nyheter eller Ny Tid. Presstödet har hejdat denna tidningsdöd. Presstödet behövs — och det har kommit för att stanna. Det är därför närmast beklämmande att det ännu i nådens år 1976 finns tunga remissinstanser som hävdar att tidningsutbudet i vårt land är rikligt, och inte bara det — man säger också att tidningsföretag knappast kan göra anspråk på att lämnas utanför den strukturomvandling som kännetecknar näringslivet i övrigt. Herr talman! Måste vi betrakta den s.k. strukturomvandlingen som en naturlag? Visst är det sant att djungelns lag länge varit rådande i näringslivet, men är det inte dags att stoppa koncentrationstendenserna? Vem är mera lämpad att skapa en opinion mot monopolutvecklingen än just en mångfasetterad tidningspress? Regeringens proposition om nya regler för presstödet är i sina huvuddrag bra. Man kan visserligen sätta flera frågetecken i kanten, men jag skall inte gå in på det, eftersom herr Jonnergård kommer att gå upp i debatten senare och behandla det avsnittet. Jag skall dock ta upp en allvarlig brist i propositionen. Regeringen framlägger inget förslag till lösning beträffande de i Sverige utkommande tidningarna på främmande språk. Regeringen avfärdar detta problem genom att hänvisa till det projektbidrag som utgår via invandrarverket. Man bör då besinna att detta bidrag är synnerligen blygsamt. Som bekant beslöt riksdagen i fjol, bl.a. på grund av ett initiativ från centern, att inrätta ett särskilt projektstöd till i Sverige utkommande tidningar på främmande språk. En summa på totalt 400 000 kr. anslogs för ändamålet, och stödet har formen av en försöksverksamhet. Bakgrunden till riksdagsbeslutet var framför allt den att presstödsnämnden liksom senare också pressutredningen inte fann det möjligt att tillämpa presstödskungörelsen på icke svenskspråkiga tidningar. Det fanns också en annan bakgrund, den att riksdagen i fjol antog nya riktlinjer för vår invandrarpolitik, med en stark ambition att olika invandrargrupper skulle kunna bevara sitt ursprungsspråk och sin kultur. Invandrarverkets handläggning av denna speciella form av presstöd har under den korta tid som gått givit värdefulla erfarenheter. Jag vill helt kort beröra dessa erfarenheter. Antalet aktuella tidningar och tidskrifter har visat sig vara betydligt större än vad man först trodde. 1974 och 1975 talade man i stort sett bara om tre å fyra tidningar. Invandrarverket har emellertid fram till i januari i år fått emotta ansökningar från ett trettiotal tidningsorgan. Ett tjugotal har fått bidrag. Anslagsframställningarna har uppgått till över 2 milj.kr. Då invandrarverket, som jag sagt, endast förfogade över 400 000 kr., har stora prutningar måst göras. De har framför allt drabbat tidningar med hög periodicitet. Man behöver inte vara tidningsekonom av facket för att inse hur svår situationen då måste bli för tidningar av typen Finn Sanomat, med hög ambitionsgrad beträffande redaktionellt innehåll och typografisk utformning. Man bör också hålla i minnet att i Sverige utgivna tidningar på främmande språk blir dyrare i framställning än jämförbara svenskspråkiga tidningar. En stor del av textmaterialet levereras nu på svenska, exempelvis radiooch TV-programmen, pressreleaser, officiella meddelanden liksom aktuellt TT-material. Allt sådant material måste översättas. Det kostar både tid och pengar. Är språkgruppen liten blir även annonsintäkterna mindre. För invandrarverket uppstår också svårigheter med gränsdragningen mellan tidningar och tidskrifter. Under sådana förhållanden står det helt klart att det nu är hög tid att med ledning av gjorda erfarenheter finna en mera långsiktig lösning för stödet till icke svenskspråkiga tidningar. Det är därför positivt att det vid utskottsbehandlingen har kunnat skapas en bred majoritet inom utskottet för en hemställan till regeringen om en översyn och förslag till nya regler. I reservationen 8 har centerpartiet fäst uppmärksamheten på hur angeläget det är att tillgodose det akuta behovet av presstöd fram till dess att nya regler kan tillämpas och ytterligare medel blir anslagna. Flera av de aktuella tidningsorganen befinner sig i en svår ekonomisk situation. Utan fasta regler kan de inte planera sin framtid. Men de måste få en chans att överleva. Inte minst ett år som detta när många invandrare för första gången har rösträtt i kommunalvalen. En nyanserad och allsidig valdebatt även bland andra språkgrupper än de svenska borde vara en självklar ingrediens i vårt samhälle. Mot bakgrund av att produktionsbidragen för tidningar på svenska språket nu skall öka med 43 milj.kr., varvid exempelvis Svenska Dagbladet ensamt får ytterligare 6 milj.kr., framstår njuggheten mot tidningar på främmande språk som nära nog stötande.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

Herr talman! En fri och oberoende press är ett av demokratins säkraste kännetecken. I de länder runt om i vår värld där man snöpt friheten och självbestämmanderätten har man alltid börjat med att tysta pressen genom censur. Men i en demokrati räcker det inte med en fri press Den måste också vara mångsidig. Ett levande folkstyre främjas av en rik tidningsflora som för en öppen debatt från skilda utgångspunkter. En av pressens viktiga uppgifter är också att ständigt granska hur regering, riksdag och myndigheter utövar sin makt. För detta krävs en väsentlig självständighet, även gentemot staten. Tidningarnas tilltagande ekonomiska svårigheter har som bekant medfört tidningsnedläggningar på flera håll i Sverige, och utan att bli lyrisk som herr Nordin måste man beklaga den företeelsen just utifrån demokratins synpunkt. Vi är därför överens om att staten på något sätt måste ekonomiskt stödja pressen och det har också glädjande nog visat sig att ett presstöd i åtskilliga fall förhindrat pressdöd. Men då måste stödet också ges på ett sätt som inte rubbar pressens oberoende och självständighet och inte snedvrider konkurrensen tidningarna emellan. Det är som bekant stora pengar det gäller - närmare 200 milj.kr. som årets proposition 131 föreslår till presstöd på skilda sätt för nästa budgetår. Jag känner mig inte helt säker på att den utgiften är särskilt populär bland folk i dagens trängda ekonomiska läge, då så mycket annat och angeläget pockar på statsstöd.

Alla har väl någon erfarenhet av pressens hutlöshet i sådana sammanhang; något som väsentligt bidrar till att kasta löje över politiken. Men också med tanke på denna pressens bristfullhet är det viktigt att många pressröster bevaras och att inläggen kan besvaras och debatten därmed saneras. Vi har i vår partimotion angett tre riktpunkter för konstruktionen av ett statligt presstöd. För det första får det inte verka partipolitiskt diskriminerande, för det andra får det inte snedvrida konkurrensen mellan tidningarna, och därför måste det för det tredje i största möjliga utsträckning vara fråga om generella insatser. Det hittillsvarande stödet har inte uppfyllt dessa villkor, och det förslag som vi i dag skall ta ställning till är i dessa avseenden inte något steg framåt. Den nya hushållstäckningsprincipen låser systemet än mera vid selektiva stödformer, och sådana ger alltid spelrum för godtycke. Det är inte nödvändigt att så blir fallet men det finns möjligheter för ett sådant. I förslaget finns få automatiskt verkande regler men ständigt oklara undantag som lämnar rum för skiftande bedömningar. Detta framgår med all önskvärd tydlighet eller skall vi säga otydlighet av s. 12-13 i utskottets betänkande. När utskottet väl har redogjort för principerna om 40 resp. 50 26 hushållstäckning för fullt bidrag anföres att presstödsnämnden även skall ha möjlighet att inte bevilja bidrag till tidningar som i och för sig uppfyller villkoren för bidrag. Man skall här väga in vederbörande tidnings del av annonsmarknaden. Vidare sägs i nästan samma andetag att presstödsnämnden i andra fall skall ha möjlighet att ge produktionsbidrag till tidningar som inte uppfyller kraven, dvs. högtäckningstidningar. Man kommer inte ifrån att det är flytande gränser som ger möjlighet att, om man så önskar, styra stödet till tidningar som företräder vissa meningsriktningar. Så har tvivelsutan också skett hittills. Stödet till Svenska Dagbladet, som nämndes nyss, är undantaget som bekräftar regeln, eller man skulle kunna säga att det är ett klent alibi för systemets objektiva otadlighet. Ett flagrant exempel på det godtycke som ett utrerat selektivt stödsystem kan föra med sig är förstås behandlingen av tidningar som utges på annat språk än svenska. Här har utskottsmajoriteten år efter år krånglat och gett prov på en häpnadsväckande diskriminering som inte på något sätt i någon punkt har stöd i tidigare presstödskungörelser eller i de nu föreslagna presstödsbestämmelserna. ratidningens konkurrenssituation och att stödet därför inte är ändamålsenligt. Man förnekade mycket bestämt att det var på grund av det främmande språket som dessa tidningar förvägrades bidrag från det allmänna presstödet. Det var ju ett huvudlöst resonemang. Den estniska tidningen vänder sig till en tvåspråkig läsekrets, och det innebär att tidningen har en värre konkurrenssituation än vad svenska tidningar kan uppleva. I år försöker man krångla på ett annat sätt och talar om att t.ex. den estniska tidningen arbetar inom en speciell språkgrupp, att den rör sig inom en delmarknad och att det vore oriktigt att applicera det allmänna presstödet på en sådan tidning, för då skulle den få resurser som hämmade tillväxten av andra tidningar och därmed skulle presstödet komma i konflikt med sin egen målsättning. Det finns inte ett ord i presstödsbestämmelserna att förankra ett sådant resonemang i. 6 § anger klart och tydligt att de här tidningarna är berättigade till stöd. Det finns ju också svenska tidningar som vänder sig till en speciell grupp — svenska tidningar med speciell politisk eller religiös förankring som alltså opererar inom en motsvarande delmarknad men som för den skull inte diskrimineras. Jag anser nog liksom Eesti Päevalehts förlagsaktiebolags styrelse att vill man fortsätta på den här vägen skall det klart uttalas i presstödsbestämmelserna att dessa icke gäller för tidningar som utkommer på främmande språk. Det ser inte trevligt ut, men sanningen är sådan. Nu hänvisar man tidningarna till invandrarverket. Herr Nordin har talat ingående om det och framlagt centerns förslag, som naturligtvis är ett steg framåt. Det ger dessa tidningar större resurser, men jag tycker ändå att det är en halvmesyr. Invandrarverket har som bekant uppvaktat konstitutionsutskottet med en skrivelse, innehållande en stark argumentering för att de nämnda tidningarna bör få del av det allmänna presstödet. Man var enhällig i sitt ståndpunktstagande därvidlag. Jag hoppas att utskottsmajoritetens talesman kommenterar skrivelsen, för det skedde inte det minsta i utskottet. Det var med nöd och näppe som skrivelsen blev omnämnd i reciten. Men den starka argumenteringen har inte alls kommit till synes där. Läser man utskottets skrivning på den här punkten, får man ett intryck av litet dåligt samvete och i viss mån en böjelse att förvilla begreppen. Där sägs att ”detta stöd” — dvs. stödet via invandrarverket - ”måste utformas så att det så långt möjligt får samma effekter som det allmänna presstödet — ——. Rent principiellt bör det stöd som ges till dessa tidningar inrymmas i det allmänna presstödet.” Vad är det? skulle man vilja fråga med fader Luther. Här har man å ena sidan sagt att det vore oriktigt att laborera med de principer som ligger bakom det allmänna presstödet —- det skulle backa upp en tidning och motverka presstödets principer. Nu säger man å andra sidan att det stöd som skall administreras över invandrarverket skall ha just de effekter som det allmänna presstödet avser. Det är en contradictio in adjecto, för att nu tala med de lärde Nåväl, man vill tydligen att tidningarna principiellt skall inrymmas i det allmänna presstödet men inte praktiskt och reellt. Jag tycker som sagt att centerns förslag, även om det innebär ett steg framåt, är en halvmesyr.

Där finns ju 180 milj.kr. att laborera med. Då kommer man också ifrån den egendomligheten att fatta två olikartade beslut här i kammaren i samma fråga under loppet av en månad. Herr talman! Det föreligger redan en rad exempel på vart en nästan genomgående selektiv bidragsmodell leder. För den skull yrkar vi avslag på propositionen i denna del och begär en ny utredning i avsikt att få fram mera generella åtgärder, dvs. åtgärder som inte kan bli föremål för godtycke och som inte blir ödeläggande för vissa tidningar i framtiden. Det måste bli så med den starka kostnadsökning som vi har. Man räknar ju med att tidningarna ökar sina kostnader med 20 96 per år. Det måste vara allt fler s.k. högtäckningstidningar som kommer att glida in i behovssituationen. Därför är de generella insatserna motiverade även med tanke på detta. Till sådana åtgärder räknar vi också naturligtvis samdistributionsrabatterna, som vi vill ha uppräknade från 3 till 5 öre per exemplar. Har man haft 3 öre sedan 1971, så torde det vara på tiden att man höjer siffran. Det är ju inte bara för att locka tidningarna till samdistribution, det är också ett utmärkt sätt att ge ett generellt bidrag för en verksamhet som alla tidningarna har avsevärda kostnader för. Förslaget om bidrag till annonssamverkan är däremot förrädiskt. Det är som någon sagt både en morot och en käpp. denna samverkan skall ju ske på frivillighetens väg, säger man. Ja visst, men det finns något som heter frivilligt tvång. I vissa lägen — t.ex. i ett pressat ekonomiskt läge — har man inget val. En tidnings allmänna standard präglas också av tidningens annonser — det är ovedersägligen så. Porrfloran i vissa kvällstidningar är ganska kongenial med det lösliga innehållet i övrigt. Vi yrkar alltså avslag på bidragen till annonssamverkan och finner det riktigare att ta bort skatten på annonser och reklam — det vore en bra generell biståndsåtgärd. Att på en gång laborera med både bidrag och skatt för samma objekt — alltså i detta fall annonserna — innebär en motsägelse. Den ekvationen måste kunna hyfsas. Vi finner det också oegentligt att det inte föreligger någon besvärsrätt i fråga om presstödsnämndens beslut. Det är alltid olustigt med maktfullkomlighet, i synnerhet som det ofta råder delade meningar inom nämnden. Och eftersom vi vill behålla det nuvarande stödsystemet tills en ny utredning har gjort sitt, så finns det enligt vår mening ingen anledning att inrätta ett kansli för presstödsnämndens verksamhet, som departementschefen föreslår i propositionen, när han förordar bidrag med en halv miljon för detta ändamål. Presstödsadministrationen har ju gått bra hittills. Herr talman! Vi hoppas att det sista ordet inte är sagt och den sista debatten inte hållen i det här ärendet utan att vi i framtiden får ett presstöd av den typ som vi förordar och som stöds av remissinstanser som känner frågorna inifrån. Vi vill komma ifrån allt godtycke, också det som tvivelsutan ligger däri att presstödsbestämmelserna inte är grundade i lag utan bara i regeringens kungörelse om bestämmelserna. De tryckfrihetsrättsliga betänkligheter som vi fortfarande hyser skulle därmed också kunna komma ur världen. Men den frågan skall herr Hernelius från vårt håll ta upp senare i debatten. Jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till samtliga de reservationer där mitt namn återfinns.

Herr talman! ”Personligen har jag inte någon nytta av tryckfriheten. Den gläder bara en grupp journalister.” Det här uttalandet kommer inte från Spiro Agnew eller George Wallace. Det gjordes för en dryg månad sedan i Sandviken av en av LO:s ledande män, Harry Fjällström. Är då det här uttalandet av Harry Fjällström bara en enstaka förlöpning? Nej, så enkelt är det inte. Hans yttrande faller bara alltför väl in i en tendens där allt fler ledande socialdemokrater vill styra pressen. ”Jag anser i grund och botten att organisationsägda tidningar är att föredra”, sade utbildningsministern i en DN-intervju i fjol. Sedan dess har LO-tidningen kommenterat beslutet att Aftonbladet skall tryckas på egna pressar och i en ledare skrivit: ”Ägarna” — dvs. LO — ”har därmed visat att de är beredda att ställa upp för Aftonbladet. Kan man nu också räkna med att Aftonbladet är berett att ställa upp för ägarna?” Och LO tidningen fortsätter: ”Det här är inte avsett att vara en retorisk fråga. Den svenska fackföreningsrörelsen, som nu tar ett stort ansvar för Aftonbladets framtid, har all rätt att kräva ett svar.” Här talar alltså landets största organisation. Dess avtalssekreterare tycker sig inte ha någon nytta av pressfriheten. I sin tidning kräver man att Aftonbladet skall ändras efter ägarnas direktiv. Och utbildningsministern tycker att organisationsägda tidningar är bäst. Men det är inte slut med detta. ”Massmedia måste bli föremål för demokratisk kontroll”, sade utbildningsministern i ett av sina första tal sedan han blivit statsråd. Samma tanke har fått organisatorisk form av den främste socialdemokratiske pressideologen, Stig Hadenius, som föreslagit att kommunfullmäktige skall utse representanter i tidningarnas styrelser. Harry Schein — en annan ledande socialdemokratisk medieideolog — sade häromåret i en dialog med Olof Lagercrantz: ”Man måste se till att kontrollen över åsikterna i massmedia blir lagligt reglerad.” Riksdagsdebatten om utformningen av det statliga presstödet kan naturligtvis inte frigöras från de inlägg i massmediedebatten som jag nu citerat. Liberaler har alltid hävdat att tidningarna skall fylla en roll som självständiga övervakare av samhällets olika maktcentra. Som en tredje statsmakt skall de kunna gräva fram obehagliga fakta, kunna kritisera utan att vara bundna till viktiga intressegrupper. Men den uppfattningen, som ofta har delats av socialdemokrater, börjar undan för undan luckras upp och visar sig stundom vara helt övergiven. Tyvärr är det ofta de för mediefrågor ansvariga inom socialdemokratin som gör de grövsta tabbarna. Därför är det viktigt och nödvändigt att avslöja ihåligheten i deras argumentation och påtala deras benägenhet att styra pressen efter nya modeller och principer. Herr talman! De flesta människor i Sverige tillbringar flera timmar per dag med att läsa tidningar, lyssna på radio eller titta på TV. Massmedierna har ett stort ansvar som förmedlare av kunskap, opinioner, kultur, känsloupplevelser och underhållning. Medborgarna har rätt till mångsidig och korrekt information. Det är massmediernas ansvar att garantera den rätten. I massmediedebatten — framför allt den som förs av politiker — finns en påtaglig tendens att betrakta pressens roll alltför snävt. Den ses ofta ur ensidigt partipolitisk synvinkel. Dagstidningarnas uppgift som nyhetsoch annonsorgan, som förmedlare av kultur, förströelse, familjenytt och sportmaterial finns inte alls med i bedömningen, inte heller deras viktiga roll som uttryck för lokala och regionala opinioner. Den försnävningen kom att prägla pressutredningen liksom regeringens proposition och utskottets betänkande om presstödet. Massmedierna har en rad väsentliga funktioner. Om inte massmedierna gav gemensamhetsupplevelser skulle livet bli fattigare. Om inte massmedierna gav en riktig och mångsidig information skulle den demokratiska processen försvåras. Men tryckfriheten får inte göras beroende av hur massmedierna utövar sina samhällsfunktioner. Yttrandefriheten får inte inskränkas på grundval av statliga bedömningar av hur väl massmedierna fyller sina samhällsuppgifter. Enligt liberal uppfattning har pressen i en demokrati en unik uppgift: att övervaka överheten. Den viktigaste uppgiften för ett liberalt parti är här att skydda tidningarna mot överhetssamhällets försök att kontrollera medierna. Staten skall garantera tidningarnas frihet och mångfald, inte styra dem. Genom att så långt som möjligt stå fria från etablerade intressen, genom att självständigt och kritiskt förmedla nyheter ger tidningarna medborgarna möjligheter att själva ta ställning. Att kritiskt granska överheten handlar inte bara om ledarsidor och opinionsbildande avdelningar. Genom pressens mångfald kan olika nyhetsvärderingar och skilda verklighetsbeskrivningar komma fram. Hade vi bara en enda tidning skulle nyhetsförmedlingen bli ensidig. När flera människor väljer och vrakar bland nyheterna är det mindre risk för att etablerade åsikter om vad som är väsentligt styr vad medborgarna får veta. Olika åsiktsriktningar måste alltid få möjlighet att framträda. Därför är det viktigt att tidningarna står öppna för debatt, men också att det finns möjligheter för grupper, organisationer och privatpersoner att skapa sig egna språkrör. En statlig etableringskontroll för tidningar strider mot yttrandefriheten. Det finns tendenser till ökad slutenhet i Sverige. För medborgarna blir samhället alltmer ogenomskinligt och svåröverskådligt. De allt större enheterna leder till mer komplicerade beslutsprocesser som medborgarna —- formell öppenhet till trots — har svårt att få insyn i. De stora organisationerna blir allt större och allt starkare. Företag slås ihop och de stora bolagen dominerar allt mer. Med statliga representanter i företagens styrelser finns det risk för att allt fler beslut fattas i slutna rum och utan insyn. I en sådan situation är det speciellt viktigt att tidningarna står fria att få fram också obekväm information. De skall inte vara redskap för mäktiga intressen. Självständiga tidningar är nödvändiga för demokratins vitalitet. Regler för tidningarnas verksamhet måste utformas så att de garanterar friheten även i tider av yttre tryck. Också under krisoch krigstid måste tidningarna vara oberoende. Det är då friheten sätts på prov. Det är då den är allra mest nödvändig. I socialdemokratisk argumentering talas det ofta om vilka intressen olika uppfattningar representerar — i stället för om vilken saklig tyngd som ligger i argumenten. Om de meningar som förs fram i debatten endast skulle bedömas efter det antal personer som står bakom dem skulle samhällsdebatten förtvina. Ett argument har sitt värde, oavsett hur många som för fram det. De politiska besluten skall vara representativa, inte åsikterna i debatten. Just genom att små grupper, udda ståndpunkter, nya skäl kan göra sig hörda utvecklas det fria samhället. Den som ser tidningar som megafoner för partier och grupper — inte som självständiga opinionsbildare — hamnar lätt i uppfattningen att en press som är oberoende av partier och statsmakt skulle vara mindre väsentlig i en demokrati. Den socialdemokratiska massmediesynen står här i skarp kontrast till den liberala. För liberalen ligger det ett värde i att pressen står fri även gentemot den demokratiskt valda makten. All makt kan missbrukas, alla makthavare kan bli pampar. Därför måste överhetens övervakare stå fria från olika maktcentra. Massmediernas frihet hotas också av konservativa förslag om lag mot s.k. ekonomiskt förtal. En sådan lag skulle beskära möjligheterna till kritisk information om varor och tjänster. I 42 av Sveriges 70 tidningsområden finns bara en enda tidning. Tidningsdöden har härjat under efterkrigstiden och endast ett omfattande system av statliga subventioner har gjort det möjligt för en rad tidningar att fortsätta utkomma. Medborgarna har rätt till allsidig information. De har rätt till en mångfald i tidningsutbudet som gör det möjligt att välja den tidning som passar dem bäst. För ett vitalt samhälle är det nödvändigt att den verklighetsbild som ges i massmedia inte blir förenklad eller ensidig. Därför är det viktigt att det finns många olika tidningar, med olika ägarformer och olika inriktning. Tidningarna måste ha så goda ekonomiska resurser att de kan bedriva en kvalitativ journalistik. Inte minst utlandsbevakning och uppsökande reportage kräver stora ekonomiska insatser. Pressdöden innebär dock inte nödvändigtvis att läsaren har fått mindre valfrihet. Att bo i en kommun där endast en dagstidning utges innebär numera inte att läsaren är helt hänvisad till denna. I brevlådan får man samtidigt — om man så vill — tidningar från grannstaden eller från något annat håll i landet. I kioskerna säljs också tidningar från närbelägna orter. Storstädernas tidningar når ut till hela landet. I jämförelse med perioden före andra världskriget har den enskilde läsaren i dag långt större möjligheter att välja mellan olika informationskällor: bättre distribution av tidningar och tidskrifter, två TV-kanaler och tre radiokanaler har inneburit kraftigt ökad valfrihet. Till detta kommer att tidningarna mer aktivt än tidigare öppnar sig för olika opinioner och låter skilda åsikter få framträda i spalterna. Också detta gör det motiverat att hävda att tidningsläsaren i dag har större möjligheter till allsidig information än för några decennier sedan. Ändå är det självfallet olyckligt att den rent lokala informationen begränsas genom massmediekoncentrationen. Massmedierna innebär också makt över information och all makt bör vara spridd. Därför behövs ett generöst stöd till dagspressen. Så långt möjligt bör stödet bygga på automatiskt verkande regler för att förhindra maktmissbruk. Möjligheterna att grundlagsfästa principerna för presstödet bör prövas. En politisk majoritet skall inte kunna använda presstödet som påtryckningsmedel mot pressen. Vid en sådan prövning bör också ingå att se om reglerna för presstödet bör beslutas i form av lag snarare än genom förordning. En stor del av debatten kring pressen har koncentrerats kring ägandet av tidningar. Skall tidningar få vara privatägda? Skall de kunna säljas som andra företag? All maktkoncentration är av ondo. Stora sammanslagningar är lika litet önskvärda inom massmedier som inom annan företagsamhet. Liksom inom näringslivet i övrigt bör fusioner kontrolleras och karteller övervakas. Samma ekonomiska intressen bör inte ha dominerande ställning i olika medier. Från liberala utgångspunkter är det viktigaste att pressen står så fri som möjligt från all sorts överhet: stat, kommuner, företag och andra ekonomiska intressen. Det är värdefullt att det finns tidningar som är språkrör för organisationer, och ingen får självfallet hindra organisationer att starta eller äga tidningar. Men om en ägandeform blir dominerande hotas mång falden. Därför bör statens uppgift inte vara att förespråka någon speciell ägandeform utan att skydda mångfalden. Ingen ägartyp ger i och för sig säkra garantier för en tidnings självständighet. Därför behövs tidningar med olika slags ägare: organisationer, stiftelser, enskilda. Folkpartiets grundlinje i fråga om presstödet är klar och entydig: hjälp tidningar som behöver stöd, försämra inte för tidningar som klarar sig. Vi är därför för ett vettigt utformat presstöd, mot annonsoch reklamskatten som gröper ur ekonomin för pressen och gör den mer beroende av subventioner. Regeringen och pressutredningens majoritet hävdar att det inte finns några problem för pressen som bransch. Svårigheterna gäller enligt deras uppfattning enbart de tidningar som befinner sig i underläge i en konkurrenssituation. Vi kan inte dela den bedömningen. Enbart under åren 1975 och 1976 beräknas avtalsenliga lönehöjningar och prishöjningar på bl.a. tidningspapper medföra kostnadsökningar för tidningsföretagen på minst 20 26 per år. Som regeringen själv konstaterar i propositionen är möjligheterna för tidningarna att möta dessa ökningar genom kostnadsbesparande åtgärder ganska små, åtminstone på kort sikt. Nedläggning är inte det enda hotet mot pressens möjligheter att fullgöra sina uppgifter. Det är också allvarligt om en mängd förstatidningar får sin ekonomi så pressad att de tvingas begränsa sina redaktionella ambitioner. Detta går ut över material som är viktigt för information och debatt. Statsmakterna bör skapa ett klimat som är gynnsamt för det tryckta ordet. Annonsskatten bör avskaffas. Det är absurt att som i propositionen räkna in annonsskatten bland de indirekta stödåtgärderna för dagspressen, bara därför att den är något lägre än reklamskatten i övrigt. Annonsskatten gröper ur tidningarnas ekonomi. Det är särskilt allvarligt när kostnaderna i övrigt stiger snabbt. Det generella stödet till pressen bör utvidgas. I första hand bör därvid den s.k. samdistributionsrabatten höjas. Kostnaderna för tidningsdistributionen har kraftigt stigit under de senaste åren, varför en höjning från 3 till 5 öre per distribuerat exemplar bör ske. Ett selektivt presstöd är vid sidan av det generella tidningsstödet nödvändigt för att garantera pressens mångfald. Ambitiösa rikstidningar med bl.a. egen utlandsbevakning är t.ex. ytterst väsentliga. Vi delar därför regeringens uppfattning att särskilt bidraget till storstadstidningar men också till andra tidningar i svårigheter nu behöver öka. Men produktionsbidraget till lågtäckningstidningar får inte växa till en sådan omfattning att de förstatidningar som enligt grundregeln inte är stödberättigade får sin ställning undergrävd. När det nu sker en kraftig uppräkning av stödet till lågtäckningstidningarna måste detta problem ägnas skärpt uppmärksamhet. Av propositionen framgår också att regeringen har uppmärksammat att produktionsbidraget till lågtäckningstidningar i en del fall kan påverka konkurrensförhållandena på ett sätt som inte har åsyftats. Den har tagit hänsyn till den kritik som riktats mot pressutredningens majoritetsförslag i min reservation i utredningen och i framställningar från bl.a. personal vid förstatidningarna i Eskilstuna, Falun och Gävle. Det är naturligtvis bra att herr Sträng här visat bättre omdöme än majoriteten i pressutredningen. Regeringen föreslår sålunda att det även i fortsättningen skall finnas en möjlighet att bevilja produktionsbidrag till ”högtäckningstidningar”. Det finns därvid anledning att hålla fast vid regeringens egen iakttagelse att sådant bidrag kan bli motiverat därför att det selektiva stödet till lågtäckningstidningen på grund av sin storlek har påverkat konkurrensläget på ett icke avsett sätt. Förstatidningen har således utifrån fått sina villkor påverkade så att en avbalansering av stödeffekten måste sökas. Den naturliga slutsatsen blir då att prövningen av-ett bidrag till förstatidningen knyts till just konkurrensbilden — i vilken båda tidningarna ingår och där även relationen mellan deras totalupplagor är en mätare på styrkeförhållandet. Helst borde automatiskt verkande regler skapas också för ett sådant stöd. Utvecklingsbidraget bör räknas upp i jämförelse med regeringens och utskottsmajoritetens förslag. Det är avsett främst för tidningar som inte kan få produktionsbidrag men som drabbas av tillfälliga ekonomiska problem. Genom den kraftiga ökningen av produktionsbidraget växer också behovet av kompletterande stöd till tidningar som inte kan få produktionsbidrag. Regeringen har gått emot pressutredningens majoritet i fråga om stöd till kvällstidningar. Reservationsvis har den invändningen framförts att man inte kan acceptera att kvällstidningar undantas från möjlighet till presstöd. Regeringen föreslår nu att alla stödmöjligheter utom produktionsbidrag skall stå öppna också för kvällstidningar. Detta är givetvis en förbättring i förhållande till pressutredningens majoritetsförslag. Tidningar bör få möjlighet till presstöd oavsett när på dagen de kommer ut. Det finns ett växelspel mellan annonsintäkter och läsekretsens storlek och sammansättning som ingalunda är entydigt. Statliga ingrepp mot annonsintäkterna för vissa tidningar med motiveringen att andra tidningar som inte har lika många annonser skulle få bättre villkor måste avvisas. Sådana ingrepp skulle självfallet försämra de förras ekonomi och självständighet utan att med nödvändighet ge de andra tidningarna bättre förutsättningar. Annonssamarbete mellan tidningar är och bör vara tidningarnas ensak. Principiellt måste annonserna ses som en del av tidningens innehåll, och staten skall inte genom selektiva stödåtgärder söka påverka tidningarnas innehåll vare sig detta gäller text eller annons. Vi kan alltså inte acceptera särskilda statliga bidrag för annonssamverkan. Här kan jag inte underlåta att påtala en märklig kluvenhet i den socialdemokratiska synen på annonser. Häromåret var annonser och reklam någonting så negativt att de borde regleras och beskattas i syfte att hålla dem tillbaka. Nu har annonserna plötsligt blivit något så positivt att det är statens uppgift att se till att inga medborgare undanhålles dem. Först inför alltså socialdemokraterna skatt på annonser därför att annonser inte är bra. Sedan inför samma parti statliga subventioner till annonssamverkan därför att annonser är bra. Vi vill avskaffa annonsskatten och kan inte acceptera ett statligt stöd som påverkar den del av tidningarnas innehåll som är annonser. I sitt remissyttrande framhåller Svea hovrätt att vi nu får ett ökat antal stödformer, av vilka flertalet förutsätter ett stort mått av skönsmässig prövning. Dessutom höjs beloppen kraftigt. Man närmar sig den gräns där stödet kan få väsentliga negativa konsekvenser för skrifter som inte får något stöd och därmed kommer i konflikt med förbudet i tryckfrihetsförordningen mot åtgärder som innebär hinder för tryckning, utgivning eller spridning av tryckta skrifter. I likhet med Svea hovrätt anser vi att man bör pröva möjligheterna att grundlagsfästa principerna för presstödet. Tryckfrihetsrättslig expertis bör få göra en särskild granskning av presstödet ur tryckfrihetssynpunkt. Den tryckfrihetsrättsliga granskningen bör omfatta också de indirekta skatter som belastar tidningar och tidskrifter. När presstödsnämnden nu får nya viktiga uppgifter, av vilka många har diskretionär karaktär, bör enligt vår mening rätt till besvär över dess beslut införas. Herr talman! På ett godtyckligt sätt skiljer staten på olika veckotidningar. Vissa veckoblad anses vara ”av dagspresskaraktär” och får då del av samhällets stödåtgärder. Andra räknas som rena veckotidningar och får inget stöd. Vissa veckotidningar är momsbelagda, andra inte. En del veckotidningar har högre annonsskatt än andra. Vissa veckotidningar har rätt till produktionsstöd, lån ur pressens lånefond och samdistributionsrabatt. Andra ställs helt utanför presstödet. Vissa veckotidningar får del av den statliga annonseringen i form av s.k. samhällsinformation. Andra veckotidningar får inte del av sådana anslag. Det är olämpligt att statsmakterna på punkt efter punkt gör skillnad mellan olika slag av veckotidningar och att denna skillnad nu förstärks. Det blir lätt en godtycklig bedömning av ”värdet” av olika slag av veckotidningar. Det är t.ex. inte önskvärt att regering och riksdag handlar så, att vissa politiska veckotidningar har rätt till alla privilegier medan ambitiösa specialtidningar drabbas av alla diskriminerande bestämmelser. Det finns oroande tecken på ekonomisk kris för stora grupper av tidskrifter. Ökande kostnader har gjort situationen mycket svår för främst ideella och fackliga tidskrifter. En rundfråga som pressutredningen gjorde visade att en rad tidskrifter redan inskränkt sin utgivning eller planerar att göra det. De största problemen drabbar de tidskrifter som inte har stora och ekonomiskt starka organisationer bakom sig. Men det finns också en stor grupp tidskrifter — ägda av bl.a. samfund, ideella och fackliga organisationer — som varken kan få presstöd eller statligt tidskriftsstöd. För dem behövs speciella åtgärder, helst av generellt slag. Det tryckta ordet bör — även i tidskriftsform — vara befriat från moms. Tidskrifter av olika slag drabbas av högre annonsskatt än dagspress. Också detta är en orättvisa som bör försvinna — givetvis helst genom att annonsskatten helt avvecklas. Portokostnaderna utgör för de flesta tidskrifter en växande del av utgifterna.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

Herr talman! Den s.k. tidningsdöden började diskuteras på allvar i mitten av 1965. Det var det år då socialdemokraterna blev utan morgontidning i huvudstaden och man fick ett borgerligt tidningsmonopol, ett förhållande som ju ännu varar. Efter 1965 var alla klara över att något snabbt måste göras, om man skall kunna behålla en någorlunda varierande pressflora i det här landet. Det statliga tidningsstödet kom och det har sedan lappats på i olika omgångar. Det som har skett är ju inte att man har löst problemet med sådana saker som koncentrationstendenserna inom tidningssektorn. Den borgerliga dominansen är precis lika förödande som tidigare — ja, den har förstärkts. Många tidningar befinner sig också i dag i en mycket bekymmersam situation och har ett synnerligen ovisst framtidsperspektiv att se fram emot, om ingenting radikalt händer. Det som vore avgörande för att skapa en ny situation på pressens område, nämligen att bryta de kapitalägandes maktställning, finns inte med i bilden för propositionsskrivarna. Vi har fått ett statligt tidningsstöd under de år som har gått, och det har förstärkts i olika omgångar. Samtidigt som det visserligen har hejdat tidningsdöden har det också hjälpt de kapitalägande att stärka sitt grepp över opinionsbildningen. I olika län har tidningar slagits samman eller köpts upp av privatkapitalister i branschen. Situationen i Värmland har ju undan för undan blivit den att en enda familj i kraft av sitt kapital har skaffat sig en helt dominerande ställning. Tidningskungen Ander, som befinner sig längst ut på den mörkblåa högerkanten, har samlat en imponerande tidningsbukett. Han har inte gjort det därför att han varit den absolut skickligaste på området, utan det har kunnat ske därför att han har haft kapital till förfogande. Och situationen i Göteborg är ju både välkänd och sorglig. En pressflora som speglade samtliga politiska partiers meningar förvandlades till ett helt borgerligt tidningsmonopol. I två av rikets största städer har alltså de som vill läsa en morgontidning inget egentligt val. Det är en oerhörd brist för den politiska debatten och ur demokratisk synpunkt helt otillfredsställande. Den tidningspolitik som har utformats av pressutredningar och regering är inkonsekvent. Man har stoppat, åtminstone temporärt, tidningsdöden men man har inte skapat den nya och förbättrade situation som måste vara en målsättning. Man skapade ett tidningsstöd som innebar att stora och redan rika tidningar fick lejonparten, medan mindre och fattiga fick ungefär så mycket att deras underläge konserverades. Det man har gett med den ena handen har man tagit tillbaka med den andra. SJ:s och postverkets taxepolitik har varit förödande. Att trycka tidningar är i och för sig en dyrbar sak, men att sedan få ut dem till läsarna är ännu dyrare. Där har SJ och postverket bedrivit en hänsynslös utplundring som har motverkat effekterna av tidningsstödet. Staten har alltså gett med den ena handen men tagit tillbaka med den andra. Det är svårt att se förnuftet i den politiken. Vi har i tidigare debatter och motioner betonat att det inte bara gäller att hejda tidningsdöden. Det gäller också att skapa utrymme för att öka antalet tidningar och därmed också nya möjligheter för diskussion och opinionsbildning. I vår motion har vi pekat på den bristen när det såväl gäller pressutredningens förslag som propositionens. Förslagen på det planet är blygsamma redan i pressutredningen, men har försämrats i propositionen. Försämringen består i att vissa belopp inte har uppräknats i likhet med vad som skett för andra föreslagna stödåtgärder. Framför allt har förslaget om utvecklingsbidrag försämrats i förhållande till övriga stödåtgärder. Vi föreslår därför att utvecklingsbidrag till fådagarstidningar skall kunna utgå med högst 850 000 kr. per år och att utvecklingsbidrag till flerdagarstidningar skall utgå med högst 1 750 000 kr. I reservationen 3 föreslår vi dessutom att produktionsbidrag till Nerdagarstidningar med alla de aspekter som kan läggas på dessa räknas upp till lägst 2 800 000 kr. Beroendeförhållandet till penningen är ett olustigt inslag i den svenska pressvärlden. Det resonemanget måste knippas ihop med frågan om annonserna, som ju för de flesta tidningar avgör frågan om att leva eller dö. Den tidning som får de kapitalstarka annonsörernas stöd kan leva vidare, den som undandras detsamma stryps ekonomiskt. Det handlar inte om tidningarnas kvalitet. Det har man kunnat konstatera i många fall. Annonsmarknaden dirigeras av den s.k. privata företagsamheten, och var man i annonsform lägger sina pengar kan inte frigöras från de politiska uppfattningarna. Då är det inte borgerliga tidningar som kommer i andra hand. De föreslagna åtgärderna när det gäller annonssamverkan kommer troligen inte att lösa problemen. De syftar framför allt till samverkan mellan ungefär lika stora tidningar, medan den lilla tidningens underläge inte beaktas. Vi ansåg att det förslag som har lagts fram av ledamoten i pressutredningen, Östen Johansson, var bättre än vad som föreslås i propositionen, och vi har därför föreslagit att man skulle gå efter Östen Johanssons mall i stället. Flera tunga remissinstanser är också inne på den linjen. Det har kommenterats i bl.a. tidningen Journalisten, mitt fackorgan, som tycker att idén om annonssamverkan är bra, men som är mycket tveksam om den nuvarande utformningen. I tidningen skriver man bl.a.: ”Men utredningen tar ytterst försiktigt på detta uppslag och det stimulansbidrag som föreslås är mycket blygsamt. Frågan är om det kommer att leda till någon samverkan. Är det för optimistiskt att hoppas på att en finansminister i sinom tid går på det av Östen Johansson föreslagna bidraget ? Ett rejält stöd åt annonssamverkan kan på sikt minska annonsörernas styrning av dagspressen och leda till en stimulerande konkurrens på det rent journalistiska fältet.” Det är detta rejäla stöd som saknas och dess utformning i propositionen gör att jag i likhet med tidningen Journalisten befarar att det inte kommer att leda någon vart. Vi har också i vår motion noterat de förbättringar som propositionen ger uttryck för, men vi kan självfallet inte gå förbi dess begränsningar. I många stycken permanentar man nu det nuvarande läget och det betyder fortsatt borgerlig pressdominans. Skall man bryta ett faktiskt monopol, krävs det åtgärder av helt andra dimensioner. Tanken på ett tidningsstöd föddes sent — alltför sent. Men tidningsstöd som sådant har ju egentligen funnits mycket länge — dvs. de kapitalägandes stöd till de tidningar som de velat satsa på. Det är ju också det som har skapat den nuvarande politiskt snedvridna pressituationen i vårt land. Skall man komma till rätta med den situationen måste man gå betydligt längre och dessutom föra in ideologiska och principiella synpunkter i debatten. Fortsatt pressutredning med nya idéer måste ses som en nödvändighet. I annat fall tror jag att ingenting annat sker än att det nuvarande läget när det gäller antalet tidningar låses fast för en tid, och sedan kommer en ny våg av tidningsdöd, en ny våg av förstärkta monopoliseringstendenser inom svensk press. Herr talman! Mot bakgrund av det sagda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3, 5 och 10.

Herr talman! Herr Jonnergård säger att folkpartiet och moderata samlingspartiet envetet har hållit fast vid att de tidningar som utges på annat språk än svenska skall ha stöd via det allmänna presstödet. Det är riktigt. Men så säger han att detta skulle skapa en monopolsituation för de här tidningarna, och det vill vi undvika, eftersom det inte ligger i linje med presstödets syfte. Nåväl, men vad sker då med den andra modellen, där vi ändå anslår 1 milj.kr. för att stödja de här tidningarna? Blir inte också det i så fall en monopolsituation, när invandrarverket får så avsevärt större möjligheter att ge dessa tidningar stöd? Jag tror inte att man bör laborera det minsta med de här delmarknaderna, utan man skall följa presstödsbestämmelserna. Vad gäller de generella bidragen, som vi förordar, är vi medvetna om att även selektivt stöd behövs men menar att de generella stödformerna nu kommit helt i skymundan. Det finns ingen risk för att moderaterna åstadkommer ett centraliserat samhälle, herr Jonnergård, men om vi inte i dag inriktar oss mera på generella åtgärder vad gäller tidningsstödet, så kommer allt fler tidningar att slussas in i den grupp som behöver stöd. Förr eller senare får vi också på den vägen generella stödåtgärder. Vad sedan gäller tryckfrihetsfrågorna ber jag att få hänvisa till det anförande som kommer så småningom.
Herr talman! Jag delar herr Jonnergårds uppfattning, att folkpartiet är på väg åt rätt håll! Det var två frågor som herr Jonnergård tog upp i något slags polemik mot mig. Den första frågan gällde stödet till resp. diskrimineringen av veckotidningar. Min uppfattning är att de veckotidningar som bl.a. centern ger ut väl behöver sitt stöd. Det jag vänder mig mot är att veckotidningar med annan karaktär drabbas av en diskriminerande handling. Vad är det som säger att en sådan tidning som Veckojournalen som väl får sägas vara lika politisk till sitt innehåll — kvalitativt har den väl i varje fall samma nivå som många av centerns tidningar — skall drabbas av en ensidigt diskriminerande behandling? Det är alltså på den punkten jag tycker att skevheten ligger. Jag har självfallet ingenting emot att politiska veckotidningar av typen Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning eller Gävle-Dalabygden får stöd — det tror jag är motiverat och bra — men det är fel att andra veckotidningar belastas med allsköns pålagor. Den andra frågan gällde vårt krav på en tryckfrihetsrättslig granskning. Det är riktigt som herr Jonnergård säger att det inte finns någon fullt genomförd sådan granskning, och det är just detta vi vill ha. Vi anser alltså att det är särskilt motiverat av det förhållandet att volymen på det statliga presstödet nu har nått en sådan dimension att man tangerar den gräns där det kan få tryckfrihetsrättsliga konsekvenser. Jag tycker det borde vara lätt att nå enighet i kammaren om att en sådan granskning skulle få ske. Sedan får man se vad den leder till.

Herr talman! Herr Jonnergård säger att det allmänna presstödet inte befordrar någon monopolsituation, men monopolsituation är ju en fråga om pengar. Får en tidning pengar så att den kan konkurrera bättre än andra har den en situation som skiljer sig från övriga tidningars. Det är inte en strid om ord, det är en fråga om pengar.
Herr talman! Det har, herr Jonnergård, enligt min mening alltid varit angeläget med en tryckfrihetsrättslig granskning av det statliga presstödets utformning, men det blir dubbelt angeläget när volymen har växt till den grad som den gjort. Självfallet är avsikten med presstödet att stödja lågtäckningstidningarna, men problemet är ju att när volymen blir mycket stor kan högtäckningstidningarna få så stora svårigheter att de skadas.

Herr talman! Låt mig först säga att jag är glad över den enighet som vi i utskottet har kunnat uppnå när det gäller de mindre rikstidningarna med fådagarsutgivning, dvs. de med en upplaga på 5 000 till 10 000 exemplar. De får nu förhöjt produktionsstöd och därmed en väl motiverad förstärkning. Det är bl.a. tidningen Arbetaren som detta stöd kommer till godo, och vi har från folkpartiets sida ansett att det varit riktigt att åstadkomma en förbättring för denna och andra motsvarande tidningar. Folkpartiets principiella syn på presstödsfrågorna har tidigare redovisats av herr Wikström och därför skall jag uppehålla mig vid den del av utskottets behandling som gäller tidningar utgivna på annat språk än svenska, dvs. invandrartidningar. Vår linje har varit att den nu gällande diskrimineringen av invandrartidningar måste upphöra. Vi har sagt att de tidningar som i övrigt uppfyller förutsättningarna för presstöd skall få det oavsett på vilket språk som tidningarna skrivs. Dessutom har vi föreslagit en förstärkning av det stöd som utgår till tidskrifter som ges ut av olika invandrargrupper och som inte uppfyller förutsättningarna för presstöd. Vår linje är rak och enkel. Uppläggningen är rättvis och ligger helt i linje med riksdagens i andra sammanhang beslutade riktlinjer för invandraroch minoritetspolitik. Det är därför som vi varje år energiskt har kämpat för att diskrimineringen av invandrartidningar skall upphöra. Men socialdemokraternas motstånd i denna fråga har varit hårt och segt, och genom att centerpartiet slutit upp på regeringens sida har det inte varit möjligt att nå majoritet här i kammaren för ett positivt beslut när det gäller invandrarpressen. Herr talman! Detta kan synas som en dyster beskrivning, men det här hör ju ändå historien till. Nu var det ett nytt riksmöte, det var ett nytt år och det var valår. Invandrarna skulle få rösträtt i våra primäroch landstingskommunala val. Man talade väl om våra invandrade minoritetsgrupper, och jag måste bekänna att jag själv hade en förhoppning om att denna fråga skulle kunna lösas positivt. Även om propositionen 131 framhärdade i sin negativa hållning gentemot invandrarnas tidningar, så hade det väckts en rad motioner till förmån för att invandrargruppernas egna tidningar skulle få möjlighet att överleva. Invandrarverket skrev till utskottet och sade att enligt verkets uppfattning borde de tidningar som fyller kraven för allmänt svenskt presstöd få det. Och de tidningar som skulle kunna komma i fråga var Eesti Päevaleht, Ruotsin Suomalainen och Finn Sanomat. Bl. a. påpekade invandrarverket riksdagens enhälliga beslut när det gäller riktlinjerna för invandraroch minoritetspolitik, och man sade att det angivna jämlikhetsmålet bör innebära att ingen tidning undantas från presstöd endast på grund av att den publiceras på annat språk. Man hänvisade till att det i riktlinjerna uppställda valfrihetsmålet innebär att medlemmar av språkliga minoriteter skulle kunna välja i vilken grad de vill uppnå en svensk kulturell identitet och i vilken grad de vill behålla och utveckla den ursprungliga identiteten. Verket påminde också om vad svenska tidningar har betytt för utvandrade svenskar och svenskättlingar när det gällt att behålla kontakten genom generationer med sitt gamla hemland. Invandrarverket pläderade alltså för den modell som folkpartiet under många år kämpat för och som vi även i dag talar för. Men det intressanta här var att man för första gången fick politisk enighet kring en sådan uppfattning. Från alla partier, representerade inom invandrarverket, sade man alltså ja till att ge invandrartidningarna rättvisa. Invandrarverkets övertygande argumentering om att det borde råda jämlikhet mellan alla som bor i Sverige och att det är glest med prenumeranter på invandrartidningar gjorde starkt intryck på såväl socialdemokrater som centerpartister. För första gången blev konstitutionsutskottet ense om att också sådana här tidningar skall inrymmas i det allmänna presstödet — i princip. Men sedan var det slut på enigheten. Läser man på s. 17 i utskottsbetänkandet, så hittar man alla invändningar som kan anföras mot presstöd i allmänhet, och används som argument för att inte ge invandrartidningarna denna rättvisa. Tänk om socialdemokraterna hade varit så försiktiga när vi införde det allmänna press stödet! Ja, då hade fler av de språkrör vi i dag har för länge sedan varit borta. När nu utskottsmajoriteten försöker skjuta upp lösningen av den här rättvisefrågan genom ytterligare utredning, menar jag att det bara är ett nytt försök att i det längsta upprätthålla en snål särbehandling av dessa tidningar. Herr Jonnergård är förvånad över att folkpartiet håller fast vid sin linje. Han borde ha tillagt att han också var förvånad över invandrarverkets uppfattning. Partikamrater till herr Jonnergård har ju där pläderat för den uppfattning som folkpartiet länge har stått för. Mera förvånande är att centerpartiet har sprungit ifrån en hel del uppfattningar. Eftersom herr Jonnergård förde frågan på tal, tycker jag att vi kan rikta kammarens uppmärksamhet på att centerpartiet har genomgått en omvändelse i denna fråga, även om den kom mycket sent. För tre veckor sedan, den 31 mars, var centerpartiet med om att rösta ned ett folkpartiförslag om höjt anslag till invandrarverket för stöd till invandrartidningar. Centern har sedan den 1 april i år blivit övertygad om att man ändå måste vara med och anslå medel till invandrartidningarna, och detta hälsas med stor tillfredsställelse. Det är ändå att beklaga att centern inte drar konsekvenserna av sitt principiella ståndpunktstagande och vill ge dessa medel över det organ där de hör hemma, nämligen över presstödsnämnden. Att nu bildligt talat kasta jästen efter brödet in i ugnen kan knappast vara välbetänkt, särskilt som invandrarverket självt har förordat den modell som folkpartiet och moderaterna här yrkar på. Det måste vara principiellt felaktigt att belasta invandrarverket med invecklade pressekonomiska frågor, när de med fördel kan skötas av den reguljära och numera också mycket penningstarka presstödsnämnden. Mot denna bakgrund vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen FÅ Jag tycker det är något av en ödets ironi att det år vi ger invandrarna rösträtt och i andra sammanhang satsar stora pengar på att de skall få delta i samhällsdebatt och få del av valinformation, då säger utskottsmajoriteten nej till invandrarnas möjlighet att få stöd till sina tidningar. Det år, då vi i högstämda ordalag talar om valfrihet och invandrarnas rätt att välja i vilken grad de önskar uppnå svensk kulturell identitet eller utveckla den ursprungliga identiteten, så är konstitutionsutskottets majoritet beredd att säga nej till en sådan rätt. Socialdemokraternas nonchalans mot invandrarnas tidningar är oroande.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

Sedan kommer ändå herr Jonnergård med bekännelsen att om man tidigare gjort en missbedömning är det väl O.K. att man ändrar sig. Ja, jag försökte i mitt inlägg också komplimentera herr Jonnergård och centerpartiet för att denna omvändelse nu har skett, även om den skedde sent och inte är mer än knappt tre veckor gammal. Det är naturligtvis bra att man gjort en omsvängning, men jag tror att man skulle kunna förena centerpartiets vilja att ändå i dessa yttersta dagar vara med och ge pengar till invandrartidningarna med den betydligt bättre form för stödet som invandrarverket har förordat och som centerpartiet där har ställt sig bakom. Herr talman! Jag vill alltså hävda att folkpartimodellen här är klart bättre. Den ger samma belopp — ja, kanske mer pengar — och är på sikt ett rättvisare och riktigare system för presstöd.

Herr talman! Min avsikt är att i detta inlägg endast beröra reservationen | 11, avgiven av två moderater och en folkpartiledamot. I den reservationen 35 hemställs att riksdagen hos regeringen begär att en särskild granskning av presstödet ur tryckfrihetssynpunkt genomförs av tryckfrihetsrättslig expertis. Vad svarar då utskottet på detta yrkande? Jo, utskottet säger att Svea hovrätt har behandlat frågan utförligt och uttalat — jag läser då från s. 20 i utskottsbetänkandet — att ”några befogade invändningar utifrån denna ståndpunkt inte kunde resas mot de föreslagna stödåtgärderna”. Det gäller alltså tryckfrihetssynpunkterna. Vidare säger utskottet att en ny utredning kommer att tillkallas efter massmedieutredningen och att den skall syssla med yttrandefriheten i bl.a. tryckt skrift, och då bör frågan om presstödets författningstekniska reglering komma att uppmärksammas i denna utredning. Det där låter ju ganska övertygande. Och när man läser utskottets betänkande kanske man rent av kan få intrycket att de motionsyrkanden som ligger till grund för reservationen på sätt och vis har tillstyrkts av utskottet och att reservationen därför skulle vara onödig. Så är emellertid inte förhållandet. Det citat som utskottet gjort av Svea hovrätts yttrande står på gränsen till obehaglighet, eftersom Svea hovrätt — vid ett närmare studium av handlingen — visar sig ha sagt något annat och vida mer. I propositionen är hovrättens ståndpunkt utförligt refererad; jag kan därför hänvisa till det referatet. Vad är det då hovrätten säger? Jo, hovrätten skriver — och på den punkten har utskottet citerat rätt — att det nu förekommande presstödet eller det reformerade stöd som föreslås av 1972 års pressutredning inte kan ge upphov till några befogade invändningar från tryckfrihetssynpunkt. Men hovrätten går vidare, och det säger utskottet ingenting om, och skriver följande: ”Det sagda innebär emellertid inte att en vidare principdiskussion från tryckfrihetsrättslig utgångspunkt är obehövlig. Tvärtom är en sådan diskussion enligt hovrättens mening i hög grad angelägen.” Det är sålunda det rakt motsatta, nämligen ett instämmande i vad som sägs i reservationen. Herr Wikström var tidigare inne på den tanken. Sedan utvecklar hovrätten närmare varför den finner en vidare principdiskussion angelägen. Hovrätten skriver: ”Vad som förekommit är kort uttryckt att den ideologi, på vilken vår pressrätt av gammalt har byggt, ändrats i grunden.” Den gamla synen — säger hovrätten, och nu citerar jag litet fritt — var en frihetlig pressideologi, och den har nu ändrats och ersatts med en presspolitik som beskrivs som en på frihetlig grund baserad ansvarsideologi. Det tycker hovrätten är riktigt, och utredningen säger att det är så. Hovrätten tillägger att det nya synsättet också bör accepteras. Men fråga uppstår då vilka konsekvenser lagstiftaren bör dra av detta förhållande. Hovrätten funderar sedan vidare och säger att ”en betydande svårighet vid en eventuell grundlagsreglering är att presstödet i väsentlig mån måste vara selektivt”, vilket hovrätten i och för sig inte har något emot. Enligt hovrätten är det emellertid föga tilltalande med en ordning enligt vilken stödåtgärder och omläggningar av principerna för dessa anses godtagbara, om de bara kan bedömas i stort verka i ”yttrandefrihetens intresse”. Eftersom statligt presstöd nu förekommit åtskilliga år anser hovrätten att det borde vara möjligt att konstruera vissa spärregler av grundlagskaraktär. Hovrätten anför vidare: ”Ett annat viktigt syfte med en grundlagsreglering skulle vara att ge ökad stadga åt systemet att förankra den av pressutredningen omfattade principen, att utrymmet för godtycke måste reduceras till ett minimum. Vi har, som hovrätten redan framhållit, ännu inte nått ett system som fyller rimliga krav från dessa synpunkter. Det finns rent av fog för att anse det föreliggande förslaget innebära en försämring härvidlag.” Jag skall inte citera mer ur hovrättens remissvar. Så mycket framgår av vad jag nu har läst upp att hovrätten inte avböjer diskussionen om den tryckfrihetsrättsliga sidan av presstödet. Tvärtom finner den en sådan diskussion angelägen. Tydligen hade även herr Jonnergård råkat ut för en missuppfattning härvidlag att döma av hans inlägg i kammaren nyss. Det var ett av de skäl som anförts för att man inte skulle göra en granskning ur tryckfrihetsrättslig synpunkt. Det argumentet är det alltså inte mycket med när man går till källan. Det andra argumentet var att en ny utredning om massmediafrågor förmodligen kommer att ta upp den författningstekniska regleringen. Det är väsentligt vilken författningsteknisk reglering vi har — om presstödet skall inskrivas i grundlag eller i vanlig lag eller både-och. Den frågan tas upp i reservationen 18 och kommer att belysas i ett annat inlägg här. Men reservanterna i reservationen 11 menar inte att man nödvändigtvis skall sikta på den författningstekniska regleringen; de vill över huvud taget ha en tryckfrihetsrättslig analys av utvecklingen mot den bakgrund som vi alla känner till, att de selektiva stödåtgärderna växer i omfång och därmed ställer lagstiftarna inför problem.

I den mån anslagen ökar måste den få betydelse när det gäller att bedöma det tryckfrihetsmässiga resultatet av sådana stödformer. Det är f. ö. inte bara Svea hovrätt som har yrkat på en undersökning och en analys och diskussion av de pressrättsliga aspekterna från tryckfrihetssynpunkt. Också Tidningsutgivareföreningen, som innefattar tidningar av skilda slag, olika organ med olika partifärg, har gjort det. På sätt och vis har också massmediekoncentrationsutredningen, som också innefattar representanter för olika partier, varit inne på det. Mot denna bakgrund finner jag utskottets avstyrkande av motionsförslagen inte särskilt väl underbyggt, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 11 och 18.

Herr talman! Sakkunskapen är ingalunda enig om att det nuvarande presstödet är förenligt med tryckfrihetsförordningens anda och mening. Det har även funnits andra röster i debatten — det är väl känt. Däremot har herr Jonnergård alldeles rätt i att konstitutionsutskottets majoritet har avvisat varje diskussion härom. Herr Jonnergård har också rätt i att Svea hovrätt anser att det nuvarande presstödet är förenligt med grundlagen. Men vad vi yrkar på i reservationen är att vi skall få en expertutredning om detta i samband med den allt större tyngd på den tryckfrihetsrättsliga sidan som det ökade antalet stödformerna och beloppens storlek medför. Det är en sådan utredning vi vill ha här, och att en sådan behövs håller Svea hovrätt med oss om. Svea hovrätt avstyrker alltså inte, såsom herr Jonnergård gjorde gällande, en sådan utredning. Svea hovrätt vill att diskussionen skall gå vidare och vill att presstödet skall regleras i lag. Det är något annat än vad herr Jonnergård sade i sitt inlägg.

Herr talman! Jag har svårt att inse varför herr Jonnergård inte vill att diskussionen skall gå vidare just nu. Den diskussion vi efterlyser är emellertid en utredning av expertis, och den kan inte föras här i kammaren mellan herr Jonnergård och mig. Det är inte nödvändigt att ha en tung parlamentarisk utredning. Det skulle lika gärna kunna vara en utredning av den engelska modellen, där man låter några få personer samlas kring ett speciellt ämne och diskutera igenom det för att därefter lägga fram sina synpunkter på frågan.

Herr talman! Det har varit en relativt stillsam debatt den här gången. Jag skulle ändå inledningsvis vilja framföra den synpunkten att det är en principiellt mycket viktig proposition som vi behandlar i dag. Den handlar om en svensk modell för politiken gentemot massmedierna, som kommer att röna stor internationell uppmärksamhet. Med utgångspunkt i en liberal massmedieideologi söker den dra klara gränser för hur långt statens inflytande bör sträcka sig för att garantera att pressen skall kunna upprätthålla sina klart definierade demokratiska funktioner. Det är viktigt att det i förslaget slås fast att det övergripande målet för massmediepolitiken inte bör sökas inom massmediebranschen. Tidningar är förmer än handelsvara eller ”Karamellkok” — för att ta titeln på en aktuell bok. Utgångspunkten bör vara att man ställer de demokratiska värdena i centrum. Massmedierna skall hjälpa till att förstärka och fördjupa den svenska demokratin. Man skall därvid ta sikte på de speciella särdrag som kännetecknar Sverige med stark betoning av representativiteten och med organisationerna som ett viktigt inslag. Från den synpunkten kan man hävda att massmedierna framför allt skall upprätthålla fyra funktioner: de bör ge allsidig information, kommentera olika dagshändelser, utöva kontroll och granskning av olika makthavare och underlätta kommunikationen inom och mellan organiserade grupper i samhället. Inför vad herr Wikström här sade vill jag gärna stryka under att Sverige genom tryckfrihetslagstiftningen står fast vid att skydda den redaktionella friheten mot staten. Det innebär stadganden om censurförbud, etableringsfrihet, särskild formell ansvarighet för vad som publiceras, särskild uttömmande brottskatalog, straffrihet för meddelare, rätt till anonymitet för andra medverkande än den formellt ansvarige och särskild rättegångsordning. Den nyligen framlagda propositionen om förändringar i tryckfrihetsförordningen, vilka bygger på massmedieutredningens betänkande, fullföljer dessa tryckfrihetsvänliga traditioner. Varför skall då herr Wikström med citat från utomstående försöka misstänkliggöra den socialdemokratiska inställningen i dessa frågor? Men även på yttrandefrihetsområdet har utvecklingen lärt oss att otyglade marknadskrafter blir ett hot mot massmediernas möjligheter att fullfölja sina demokratiska funktioner. Ser man till pressen har det i alla länder med marknadsekonomi skett en koncentration. Det har betytt att ett stort antal tidningar lagts ner och att ägandet blivit samlat på allt färre händer. Det har uppstått tidningskedjor och monopol på de lokala marknaderna. Hos oss fanns det 1945 två eller fler dagstidningar på 51 orter. 1975 hade siffran sjunkit till 21. Om dagspressens ägarförhållanden uppger pressutredningen att de 10 största ägargrupperna svarar för 51,7 26 av pressens totala upplaga och att Bonniergruppen ensam svarar för 21,5 96. I de flesta länder har statsmakterna mer eller mindre passivt betraktat vad som ägt rum på tidningsmarknaden. Branschintressen och misstolkade gamla frihetsideal har stått som hinder för en nödvändig aktivisering av åtgärder från staten för att hindra fortsatt tidningsdöd. Man har tillsatt utredningar och gjort analyser, men därvid har det i stort sett stannat. Hos oss har vi gått en annan väg. Åtgärderna har vuxit fram under det senaste årtiondet och har för första gången i den proposition och det utskottsbetänkande som vi nu behandlar systematiserats, utbyggts och principiellt motiverats. Vad riksdagen i dag skall besluta om är att de direkta bidragen till behövande tidningar höjs med 74 milj.kr., dvs. från 122 till 196 milj.kr. De tyngsta inslagen i åtgärdspaketet utgörs av 140 milj.kr. i selektiva produktionsbidrag, som föreslås gå till tidningar som har låg hushållstäckning och därmed små möjligheter att hävda sig på annonsmarknaden. Utskottet tillstyrker också införande av etableringsbidrag och utvecklingsbidrag. De senare bidragen skall gå till tidningar som inte uppbär produktionsbidrag men som råkat i förhoppningsvis tillfälliga ekonomiska svårigheter. Mera generellt verkande bidrag är samdistributionsrabatten, 25 milj.kr., de förmånliga lånen från pressens lånefond, 15 miljoner, samt samverkansbidrag för 5 milj.kr. Vidare får presstödsnämnden egna kansliresurser. Sammanfattningsvis innebär denna svenska modell för massmediepolitik att staten tilldelas en roll då det gäller att påverka tidningsstrukturen, nämligen i så måtto att man efterstävar att bevara läsarens frihet att välja inom en mångfald tidningar. Två saker bör därvid särskilt framhållas. Reglerna skall vara lätt tillämpbara och så långt möjligt av automatiskt verkande karaktär, och vidare skall det regelsystem som styr fördelningen av de statliga bidragen till pressen grundas på en analys av marknadsförhållandena och befordra god hushållning bland de tidningar som får stöd.

Samverkansbidragen bör här tiäna som statliga ”morötter” för att åstadkomma en sådan önskvärd utveckling bort från en för branschen alltför dyrbar totalkonkurrens. Den lovande samverkansinledningen på samdistributionsområdet måste få en fortsättning på produktionssidan och gärna också inom annonsförsäljningen. Då det selektiva presstödet infördes 1971 efter en politisk uppgörelse mellan socialdemokraterna och centern blev det ett väldigt larm. Det stred mot tryckfrihetsförordningen, det hade tillverkats över en natt av Sträng och Hedlund utan kontakt med branschsakkunskapen, och det var ingen hejd på de olyckor som propositionen skulle dra över folket, enligt vad som nu kan läsas i riksdagsprotokollet. Dåvarande centerledaren Hedlund höjde ett varningens finger mot kritikerna. I debatten den 25 maj 1971 förklarade han att det inte finns anledning tro att annonsskatten äventyrar möjligheterna för någon enda tidning att fortsätta sin verksamhet. Erfarenheten skall nog visa detta, sade herr Hedlund, som däremot fann det ställt utom allt tvivel att presstödet kommer att betyda att åtskilliga tidningar som eljest skulle tvingas lägga ned sin verksamhet nu kan fortsätta att leva. Det skulle inte förvåna mig om vissa av de så kritiska debattörerna inom ett eller annat år kommer till den uppfattningen att det hade varit bättre om åtskilligt hade varit osagt av de många överorden, menade den dåvarande centerledaren. Fem år har nu gått. På konstitutionsutskottets begäran har presstödet noggrant granskats under medverkan av så många branschexperter att namnen fyller flera sidor i pressutredningens betänkande. Likaså har betänkandet sänts ut på remiss till en rad sakkunniga församlingar. Vad har resultatet blivit av den grundliga behandlingen? Jo, många sidors analys och synpunkter sammanfattas bra av presstödets andre eller skall vi säga förste målsman Gunnar Sträng i propositionen på s. 135, där det sägs följande: ”För egen del vill jag framhålla att den mångfald inom dagspressen som är önskvärd knappast kan uppnås utan ett selektivt utformat stöd. Marknadskrafterna verkar selektivt — de gynnar vissa grupper av tidningar och missgynnar andra. Detta gör att också presstödet i väsentlig grad måste vara selektivt. Jag vill i detta sammanhang erinra om”, säger finansministern, ”att det under lång tid i den svenska debatten om dessa frågor fanns en stark opinion mot selektiva stödformer. Pressutredningens betänkande och remissinstansernas synpunkter på detta visar att det numera i stället finns en mycket bred enighet om nödvändigheten av en sådan inriktning av det statliga stödet vilket jag finner mycket glädjande.” De 19 reservationerna, som finns fogade till det här betänkandet, gendriver inte departementschefens omdöme. Faktum kvarstår att fyra av de fem riksdagspartierna i allt väsentligt stöder propositionen. Moderaterna agerar Motvalls käring men med argument som jag knappast tror att alla i deras riksdagsgrupp själva vill ställa sig bakom. Den mest förintande kritiken mot moderaternas position har anförts av det moderata huvudorganet Svenska Dagbladet, som i denna fråga, vis av egen erfarenhet, fronderar mot sitt eget parti. Det är beklagligt, skrev Svenska Dagbladet den 25 oktober i fjol, att tidningsdöden redan gått så långt att det inom stora delar av landet bara finns en enda lokal morgontidning att köpa. Presstödet innebär tveklöst en ökad konkurrens tidningarna emellan, medan dess avskaffande innebär att konkurrensen långsamt dör, medan antalet monopoltidningar stadigt växer, heter det i Svenska Dagbladet. Moderaternas reservation innebär att stödet görs otillräckligt på 15 av de 17 orter där det fortfarande finns både borgerliga och socialdemokratiska tidningar. Däremot skulle storstadstidningarna få behålla sitt presstöd, vilket bl.a. innebär 19,5 milj.kr. till Svenska Dagbladet. Jag yrkar avslag på reservationen 2. Folkpartiet röstar för förslaget om selektivt presstöd men vill motivera det med synpunkter från sitt massmediepolitiska program. Det är anspråksfullt i överkant att räkna med att riksdagsmajoriteten skulle ställa sig bakom detta. Jag noterar med en viss förvåning hur lätt det liberala partiet tar på riskerna för privat maktkoncentration inom den svenska åsiktsindustrin. Det är särskilt egendomligt med tanke på hur karsk Per Ahlmark var i den allmänpolitiska debatten, då han ironiserade över socialdemokraternas ”fascination inför privata imperiebyggare”. Då det rör sig om imperiebyggare i det egna meningslägret rör herr Ahlmark inte så mycket som en fena, utan solar sig gärna i glansen av dessa tidningsfurstars beröm över hur väl han kämpar för ett borgerligt regimskifte. Jag yrkar avslag på reservationen 1. Folkpartiet gör också gemensam sak med moderaterna i kravet på en uppräkning av samdistributionsrabatten. Utskottsmajoriteten erinrar om att syftet med denna inte i första hand är att lämna ett generellt stöd till distributionen av dagstidningar, utan att stimulera till kostnadsbesparande samverkan på detta område. För dessa ändamål har nu utgående rabatt visat sig vara tillräcklig som stimulansmedel. Någon ytterligare stimulans till samverkan på detta område är därför inte f. n. nödvändig. Jag yrkar därför avslag på reservationen 6. Med hänvisning till min inledande motivering för presstödet och dess principiella uppläggning och syfte vill jag också yrka avslag på de reservationer som berör de tryckfrihetsrättsliga frågorna. Jag vill här gärna instämma i vad herr Jonnergård sade i replikskiftet med herr Hernelius. Jag har också läst vad hovrätten har uttalat i den här frågan. Det är ändå viktigt för moderaterna att ta del av det som sägs, att varken mot det nu förekommande presstödet eller mot det reformerade stöd som föreslås av 1972 års pressutredning torde några befogade invändningar kunna resas utifrån den ståndpunkt som hovrätten har intagit. Sedan påpekade herr Hernelius att det kunde vara viktigt med en fortsatt principdiskussion i den frågan och att Svea hovrätt uttalat sig härför, och det är fullt riktigt. Men det blir ju möjligheter till en sådan principdiskussion i anslutning till den prövning av en rättslig reglering av presstödet — exempelvis även i grundlagen — som blir aktuell i samband med att den nya massmedieutredningen fortsätter arbetet med en ny massmediegrundlag. Jag vill här gärna också anföra vad massmedieutredningen har påpekat i dessa frågor. Utredningen avråder nu från en närmare grundlagsreglering av principerna för presstödet och uttalar som sin uppfattning att pressutredningens förslag inte strider mot tryckfrihetsförordningen. Och i det uttalandet finns enighet mellan de politiska partierna.

Jag förstår inte riktigt herr Hernelius invändningar. Här tillgodoses ju kravet på fortsatt diskussion om de här frågorna, då självklart den principiella frågan kommer in när den nya massmedieutredningen fullföljer sina resonemang. Men i nuläget, säger Svea hovrätt, finns det ingen anledning att rikta anmärkning mot presstödet från tryckfrihetsrättsliga utgångspunkter. Jag vill alltså här understryka att bestämmelserna, också om de skall beslutas i form av lag, kommer att tas upp av den utredningen och att för en sådan laglig reglering — det skall alltså inte vara en kungörelse utan en lag — finns stora sympatier inom hela konstitutionsutskottet. Förslaget att upphäva annonsoch reklamskatten har tidigare avstyrkts av skatteutskottet och vi yrkar avslag på de reservationsvis framförda yrkandena i denna fråga. Jag vill också med anledning av uttalanden av bl.a. herr Lövenborg säga att vi när det gäller utvecklingsbidragen och samverkansbidragen följer propositionens linje. Det rör sig ju här om nyinförda bidrag, som man inte gärna kan hävda att de bör uppräknas. Jag yrkar också avslag på de avslagsyrkanden som ställs i dessa sammanhang. Till sist några ord om presstödet till de s.k. invandrartidningarna. Herr Nordin från centerpartiet sade här att regeringens stöd inte ger någon lösning av dessa tidningars problem. Det kan ju vara fallet. Men det framgick också av herr Nordins och av herr Jonnergårds inlägg att konstitutionsutskottets majoritet har skapat en sådan lösning. Herr Werner i Malmö talade, som det väl anstår en präst, på latin för att uttrycka sin förvirring inför majoritetens uppträdande i denna fråga. Jag tycker nog att herr Werner i stället borde ha ägnat sig åt att läsa svenska i utskottsbetänkandet. I så fall hade han inte behövt tolka betänkandet såsom en viss potentat läser Bibeln, för det här förslaget innebär att denna fråga nu på socialdemokraternas initiativ får en lösning - och att det finns en majoritet för den lösningen har ju framgått av herr Nordins och herr Jonnergårds anföranden här.

Jag utgår från att regeringen snabbt, på vår beställning, skall utforma bestämmelserna i detalj och lägga fram förslag till riksdagen under hösten 1976. I allt väsentligt har centern stött det här förslaget. I den reservation man avgivit godtar man i princip den nya ordningen, men man begär dessutom en uppräkning av anslaget redan nu. Det tycker vi från socialdemokratisk sida är ologiskt med tanke på att syftet med den nya ordningen inte kan tillgodoses förrän nya regler har utarbetats. All erfarenhet visar att tidningsutgivning måste bygga på långsiktig satsning. För informationen inför valet kan en uppräkning av anslaget från budgetårets början knappast hinna få någon effekt. Redan genom riksdagens beslut och inrikesutskottets hemställan har anslaget till dessa tidningar f.ö. uppräknats med 200 000 kr. Enligt vad jag erfarit kan medel från detta anslag beviljas redan i augusti detta år. Följer riksdagen majoritetens förslag innebär detta att anslag enligt den nya ordningen, som syftar till att främja en fri debatt genom flera pressröster, även för denna kategori tidningar kan utgå från nästa kalenderårs början. Herr talman!
Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna drar sig inte för att ta partistöd från Svenska Dagbladet när det gäller att argumentera bort moderaterna. Det är ju tecken på en viss ödmjukhet. Men han ger sken av att vi på något sätt skulle vara mot presstöd. Det är alldeles befängt. Vi begriper lika väl som övriga partier att pressen måste stödjas. Vad vi i stort yrkar är en ny utredning, som vi vill skall undersöka möjligheterna för de generella stödåtgärderna att bättre komma till sin rätt. Vi menar att de har en preventiv verkan i det här sammanhanget. Vad händer om några år, herr Svensson? Kompenserar då fortfarande en 50-procentig täckning en årlig kostnadsökning på 20 926 för de tidningar som inte får presstöd? Vi vill förebygga att ytterligare tidningar seglar in i behovssituationen. Därtill kommer moment av godtycklighet som alltid lurar vid ett så utrerat selektivt stöd som föreslås. Därför vill vi fasthålla vid det tidigare stödsystemet tills utredningen kommit med något nytt förslag. Vad gäller invandrartidningarna var det verkligen i klarhetens intresse jag försökte uttrycka mig på latin, men om herr Svensson lyssnade på det övriga jag sade var det nästan lika klart. Dock fick jag ingen kommentar till skrivelsen från invandrarverket som jag berörde i mitt tidigare anförande. Det skulle vara mycket värdefullt att få en kommentar till den skrivelsen därför att den berör sådana saker som bör intressera det socialdemokratiska partiet, t.ex. detta att invandrarverket känner olust inför utsikterna att lämna stöd till ett företag som inte kan ge avtalsenliga löner osv. Det är mycket stoff som hamnat vid sidan om. Jag anhåller om en kommentar till den skrivningen från invandrarverket. herr Svensson.
Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna yrkade avslag på våra reservationer utan närmare motivering. Det är inte så starkt. Jag har tidigare sagt att det förslagna tidningsstödet innebär fram= = steg men också allvarliga begränsningar. Vad ger det för möjligheter att — Stöd till dagspresskapa nya tidningar för att på det sättet försöka bryta en monopolsituation — sen på en ort eller i en region? Utredarna har tänkt sig att en grupp som planerar en dagstidningsutgivning skall börja så smått med en veckotidning för att sedan successivt trappa upp. Men det faktiska stöd som propositionen utgår från måste, såvitt jag förstår, göra det oerhört svårt att starta en ny tidning och dessutom gå över till dagstidningsutgivning. Det tror jag också herr Svensson i Eskilstuna, som är yrkesman, håller med mig om. Om etableringsstödet är snålt blir det förhållandevis ännu snålare vid övergång till flerdagarstidning som kräver mycket större resurser. T. o. m. Landsorganisationen som haft långt framskridna planer på startande av en dagstidning lär ha resignerat inför de stora kostnader det medför. Då måste man inse att för mindre kapitalstarka grupper är möjligheten att starta en ny tidning mer eller mindre obefintlig även efter det stöd som propositionen föreslår. Det är alltså svårt att starta nya tidningar, men vi finner det ur demokratisk synpunkt viktigt att just de möjligheterna skapas. När det gäller den saken har propositionen enligt vårt förmenande en klart otillräcklig för att inte säga omöjlig karaktär. Jag skulle vilja fråga om herr Svensson tror att detta kan stoppa koncentrationstendenserna inom den svenska pressen. Jag tror det verkligen inte.

Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna betonade att debatten varit stillsam, och han blev högstämd när han talade om den svenska modell som är färdig att fastläggas. Han gissade även på ett gott världsrykte. Herr Svensson talade också om att den byggde på en liberal grundsyn. Jag vill närmast säga att eftergifter åt liberalt håll kanske varit riktigare varubeteckning. Försvaret för annonsskatten övertygade inte heller för det skall också tilläggas att det fordras många miljoner för att kompensera just det skatteuttaget. Annonsskatten är ju inte bara dyr för de tidningar som drabbas av den, utan den har en dyr administration, den är orättvis och den ger statskassan förskräckligt litet pengar. När det gäller herr Svenssons kommentarer i fråga om invandrartid | ningarna tycker jag att det är felaktigt att här i kammaren försöka ge sken av att det just är socialdemokraterna som tagit initiativ till ett särskilt | presstöd för invandrartidningar. Det är närmast en märklig historieskrivning. Verkligheten är nämligen den att socialdemokraterna med centerpartistisk medverkan ända till nu motsatt sig och förhindrat ett sådant | presstöd. 45 För att travestera herr Svenssons egna ord om den svenska modellen borde det väl vara rimligt att också invandrarna fick leva på svenska villkor. Från folkpartihåll har vi hävdat att — det vill jag upprepa — invandrartidningarna skall behandlas på samma sätt som övrig dagspress när det gäller presstöd. Invandrartidningar som trycks och utges i Sverige skall inte diskrimineras för att de utkommer på annat språk än svenska. Att invandrartidningarna är viktiga och fyller en både informativ och opinionsbildande funktion är självklart, och i den delen är vi också överens. Det vore väl ändå rimligt att gå efter den modell som förordats från vårt håll och som på sikt ger en riktigare uppläggning. Jag tycker att även herr Svensson skulle kunna vara så pass blågul att han kunde övertala sina socialistiska vänner att stödja en sådan linje.

Herr talman! Till herr Werner i Malmö vill jag säga att det gör mig litet ont att höra honom argumentera mot presstödet och anta att det förslag han lägger fram skulle kunna ha några positiva verkningar. Han vill ju framför allt komma fram till stöd för de tidningar som är ledande på marknaden och har möjlighet att kompensera sig genom prishöjningar på annonser och abonnemang. Däremot vägrar han att vara med om en 40-procentig uppräkning av presstödet för de landsortstidningar som till 20 26 av sina inkomster är beroende av presstödet. Det innebär risk för tidningsdöd i följande städer: Borås, Eskilstuna, Falun, Gävle, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Norrköping, Sundsvall, Umeå, Visby, Växjö, Örebro och Östersund. De enda städer i vilka herr Werner vill uppehålla mångfald är Stockholm och Malmö. Där är han i stället mycket generös och ökar stödet till Svenska Dagbladet från 13,5 milj.kr. till 19,5 milj.kr. I två tidningsstäder skall man ha kvar mångfalden, i övriga städer är han inte beredd att göra någon insats. Jag förstår att herr Lövenborg vill ha högre anslag för samverkansbidrag och även för utvecklingsbidrag, där folkpartiet har samma uppfattning. Men det rör sig om en försöksverksamhet och vi kräver insatser från tidningsutgivarnas egen sida för att åstadkomma lösningar som kan verka kostnadsnedpressande. I fråga om stödet till invandrartidningarna vill jag påpeka att vårt svar på invandrarverkets skrivelse till utskottet är det förslag som nu presenterats. Och det förslaget är väckt på socialdemokratiskt initiativ, och det bygger på presstödets principer för mångfald även när det gäller invandrarpressen. Det är mot monopolisering som var den folkpartistiska och moderata modellen för presstöd till invandrarpressen.
Herr talman! Jag vet inte varför herr Svensson i Eskilstuna får så dystra visioner av mitt anförande. Vad vi vill är att få till stånd en ny utredning som också inbegriper de generella biståndsåtgärderna. Tills den utredningen är klar vill vi fasthålla vid det nuvarande systemet. Det torde inte få de gräsliga effekter som herr Svensson här har anfört. Det hjälper inte, herr Svensson, att man höjer rösten aldrig så mycket, det är orden och innehållet det hänger på. Försök att lyssna litet på vad som sägs.
Herr talman! Menar man allvar med att man vill bryta monopoltendenserna på pressens område så måste de praktiska möjligheterna skapas för partier och organisationer att starta nya tidningar i de områden där en faktisk monopolsituation redan inträtt. Jag kan inte finna, hur välvilligt jag än studerar propositionens förslag, att man klarar den uppgiften. Den utveckling som redan skett och som fortsätter när det gäller monopoliseringstendenserna inom den svenska pressen är ganska förskräckande. Den situation vi har i dag är att antalet orter med lokal tidningskonkurrens har minskat från 51 år 1945 till 21. I stället har kedjebildningen ökat, dvs. större tidningar köper upp mindre, bildar tidningshus och dominerar regionalt. Det finns en rad exempel på detta, och det framgår även av den utmärkta pressutredningen, som serverar en väldig massa faktamaterial. Inom regionerna Dalsland, Värmland, Närke, Västmanland, Dalarna äger familjerna Ander, Ljung, Bengtsson och Pers tidningar som tillsammans har 78 96 av dagspressens sammanlagda upplaga inom området. Detta är ju en utveckling som har pågått och som fortfarande pågår och som tyvärr, såvitt jag kan bedöma, inte stoppas ens av det förslag som läggs fram i den nya propositionen. Det är också en utveckling som innebär ett hot mot pressfriheten i det här landet.
Herr talman! Till herr Lövenborg vill jag säga att vi är ju ändå överens om huvudparten av de här förslagen och de stora pengarna då det gäller det selektiva presstödet. Det är ju rätt marginella förändringar som föreslås här från vänsterpartiet kommunisternas sida. Herr Werner, jag behöver inte höja rösten för att förstärka min argumentation. Ni moderater begär ju, herr Werner, inte bara en ny utredning om övergång till ett generellt stödsystem. Ni vägrar ju också att biträda höjningen av produktionsbidraget till landsortspressens andratidningar. Det får den effekt jag beskrev — risker för en mycket omfattande tidningsdöd. Det bör herr Werner ha klart för sig. Han bör nog, innan han skriver på en reservation, studera innebörden i sitt eget förslag. Detta är inte någon svartmålning av ert förslag utan den enkla logiken om man studerar vad som skulle hända därest ert förslag gick igenom.

Herr talman! Herr Werner i Malmö sade i sitt första inlägg att utskottsmajoriteten hade krånglat när det gällde bidraget till tidningar på främmande språk. Herr Svensson i Eskilstuna har fått svara för sin del av denna majoritet. Från centerns sida vill jag bara understryka att vi har aldrig krånglat. Vi har försökt hitta en lösning så att också dessa tidningar kan bli delaktiga i den ganska stora rullning av pengar som försiggår. När vi här i riksdagen fattar beslut om nya statliga stödformer brukar systemet sällan vara färdigt i sin första skepnad. Alla projekt och alla system har brister vid starten. Speciellt måste detta gälla en sådan sak som tidningsstödet, som är så känsligt. Efter något år kom det ansökningar om bidrag från tidningar på främmande språk — det var i början endast Estniska Dagbladet som hörde av sig. Det visade sig då att presstödsnämnden inte hade möjligheter att ge detta bidrag om man följde kungörelsen. Här i riksdagen antogs det ett par år i följd — om jag minns rätt — uttalanden om att språket inte borde vara ett hinder för presstöd. Man hoppades att pressutredningen skulle kunna lösa frågan, men det lyckades den inte med. I fjol tog vi ett initiativ och föreslog att invandrarverket skulle få ett projektanslag för att åtminstone bedriva en försöksverksamhet. Låt mig då säga — och jag adresserar mig speciellt till Elver Jonsson — att hade inte den motionen kommit så hade det fram till denna dag inte utgått ett enda öre till tidningar på främmande språk i vårt land eftersom pressstödsnämnden inte kunde lösa problemet. Därför tycker jag att det är en onödig tillspetsning av debatten när Elver Jonsson påstår att centern sprungit ifrån gamla uppfattningar och att man först nu har omvänt sig. Vi har följt en praktisk linje i den här frågan och vi fortsätter att göra det i denna fråga precis som i alla andra. Sedan gör herr Elver Jonsson gällande att för tre veckor sedan var centern med och röstade emot en ökning av detta bidrag. Jag hänvisar till riksdagsdebatten den 31 mars där vår talesman från inrikesutskottet, Pär Granstedt, motiverade centerns ståndpunkt. Han sade att centern, i avvaktan på presstödspropositionen och konstitutionsutskottets behandling av den och den motion som förelåg inte ville stödja de begränsade höjningar som föreslogs av folkpartiet. Har vi nu, Elver Jonsson, en gemensam åsikt i den här frågan att vi skall ge dessa tidningar förbättrade möjligheter, då tycker jag att vi skall låta bli att spetsa till debatten i onödan. Sedan vill jag till sist säga några ord till herr Svensson i Eskilstuna, som berörde vår reservation. Han gör gällande att det ganska snabbt skall komma förslag från regeringen och då kommer också pengar. Förlåt mig, men eftersom jag har i färskt minne det resonemang vi hade i kammaren strax före påskuppehållet om eftersläpninen när det gäller regeringens propositioner, så har jag svårt att tro att det skall gå så särskilt snabbt just i den här frågan. Pressutredningen, där Olle Svensson själv var ledamot, lyckades inte lösa problemet. Hur skall man då kunna tro att regeringen skall kunna lösa det så väldigt snabbt? Möjligtvis kan en ny regering klara saken. Hastigheten i den nuvarande regeringens propositionsskrivande känner vi ju. Detta leder mig fram till att det klokaste vi kan göra är att ge det här stödet redan nu. Döda tidningar behöver inget stöd.
Herr talman! Herr Nordin nämnde att när vi tar nya reformer är de som regel inte färdigslipade utan man får göra förändringar. Jag har ingen invändning mot det påståendet, men jag tycker att det är litet egendomligt om man för den skull skall göra alldeles speciellt konstiga reformer så att man får anledning att rätta till en massa oformligheter. Det kan knappast vara ett intresse för någon här i kammaren. Herr Nordin sade också att det inte var någon snabb och sen omvändelse man gjort från centerpartiet utan erinrade om ”stordåd” förra året. Eftersom herr Nordin förde detta på tal och tydligen är något oklar över vad som hänt vill jag för kammaren ändå notera att vad konstitutionsutskottet sagt i betänkandet bygger på inrikesutskottets yttrande. Inrikesutskottet svarar konstitutionsutskottet så här: ”När det gäller yrkandet i motionen av herr Nordin m.fl. vill utskottet anföra följande. Yrkandet tar sikte på ett anslag som enligt gällande fördelningsregler skall prövas i inrikesutskottet. Detta anslag har riksdagen så sent som den 31 mars i år på förslag av utskottet fastställt för det kommande budgetåret. Riksdagen avslog då en motion om ökade medel till invandrartidningar. När inrikesutskottet tog slutlig ställning i frågan var propositionen 131 om statligt stöd till dagspressen framlagd. Det har alltså funnits goda möjligheter — även mot bakgrund av förslagen i den nämnda propositionen — att i samband med den ordinarie budgetbehandlingen för dem som så ville framställa yrkanden och rösta för ytterligare medel till stöd för invandrartidningar. Så skedde emellertid inte från centerpartiets sida.” Nu säger herr Nordin att man i riksdagsdebatten talade om att man inte ville vara med på något delförslag. Centerpartiet säger sig ha varit inne på detta redan i fjol och har tydligen råkat ut för någon sorts black-out här under några veckor men är ånyo tillbaka vid den uppfattning man hade i fjol. Det finns naturligtvis ingenting att kritisera i det, även om vi säger att vi fortfarande tror mera på den modell som vi från folkpartiets sida har pläderat för. Får vi vid den praktiska handläggningen av frågan här i kammaren och när vi skall ta ställning till förslagen inte den bästa lösningen är vi självfallet beredda att stödja den näst bästa. Genom det fullföljer vi också det krav som folkpartiet hade i inrikesutskottet och här i kammaren, nämligen att invandrartidningarna skall få ett välmotiverat stöd. Vi upplever detta som både rättvist och ofrånkomligt, för alla här i kammaren, om vi vill leva upp till våra högtidliga deklarationer.
Herr talman! På herr Nordins fråga vill jag svara att jag anser att de riktlinjer för presstödet till invandrartidningarna som utformats i konstitutionsutskottet är så klara, att regeringen kan uppfatta dem som en klar beställning från riksdagens sida. Denna beställning kommer också att verkställas redan i höst, det är jag alldeles övertygad om. Om det däremot skulle bli ett regeringsskifte, då har herr Nordin att först övertyga sina moderata och folkpartistiska vänner om det här stödets fördelar. De har tydligen inte övertygat i den här debatten.
Herr talman! Först vill jag till herr Elver Jonsson upprepa min uppmaning att läsa innehållet i protokollet för den 31 mars. Det är bättre att var och en läser för sig än att vi idkar högläsning här i kammaren. Sedan vill jag till herr Svensson i Eskilstuna säga att det är givet att han — som trogen regeringsadvokat — tror starkt på att regeringen skall handla snabbt i den här frågan. Den chansen hade ju faktiskt regeringen hela tiden då man beredde pressutredningen. Då hade man kunnat lösa detta till allmän belåtenhet. Nu får vi leva med ett uppskov — vem vet hur länge?
Herr talman! Herr Nordin bör väl ändå inte underskatta konstitutionsutskottets arbete. Det är ju först i år som vi själva kommit fram till den här konstruktionen. När den nu så klart utformats finns det inga svårigheter för regeringen att verkställa beställningsarbetet från riksdagens sida.
Herr talman! Jag gläder mig åt att vi här kan vara överens om vilken stor betydelse som riksdagens och ett riksdagsutskotts mening har inför regeringen.

Herr talman! Under debatten har anförts viss presstatistik. Låt mig här i slutet på debatten anföra någon presstödsstatistik. Jag gör det mot bakgrunden av vad som sägs i reservationen 2, att uppgifterna för en fri och oberoende press inom folkstyret gör stor varsamhet nödvändig vid utformningen av det statliga tidningsstödet. Det är ju tre grundprinciper som ställs upp i samma reservation och som herr Werner i Malmö har berört. Stödet bör vara generellt, det bör inte vara partipolitiskt diskriminerande och det bör inte snedvrida konkurensen. Jag hänvisar till statistiken speciellt mot bakgrunden av kravet att stödet inte skall vara partipolitiskt diskriminerande. Jag är medveten om att tidningar inte bör identifieras med politiska partier, men vi vet alla att de i regel är bärare av politiska idéer. Hur har då utfallet varit under de fem år som gått sedan produktionsbidraget infördes efter — som herr Svensson i Eskilstuna så riktigt sade — en uppgörelse mellan socialdemokrater och centerpartister? Fördelningen har varit den att av 22 socialdemokratiska tidningar har 16 fått stöd, av 27 centertidningar har 19 fått stöd, av 30 liberala eller folkpartistiska tidningar har 6 fått stöd, av 20 moderata har 6 fått stöd, av 2 som företräder vpk har 2 fått stöd och av den grupp som man kan kalla neutrala eller opolitiska — 29 stycken — har 11 fått stöd. Men det är också intressant att se i hur många år dessa grupper fått stöd. De 16 socialdemokratiska tidningarna har fått stöd i alla fem åren. Av de 19 centertidningarna har 17 fått stöd i fem år och 2 under tre år. Av de liberala eller folkpartistiska 6 tidningarna är det I som har fått stöd i fem år, och av de 6 moderata är det 2 som har fått det i fem år. Det kanske också kan vara av intresse att veta hur många miljoner som har fördelats på de här olika politiska åsiktsriktningarna. De socialdemokratiska tidningarna har fått 197 milj.kr., till centertidningarna har gått 54 milj., till de liberala eller folkpartistiska 26, till de moderata 56, till de kommunistiska 3 och till de neutrala eller opolitiska 19 milj.kr. Sedan finns det en liten grupp med olika beteckningar som jag inte har nämnt, som också har fått stöd. Tillsammans har det gått ut 365 milj.kr. Herr talman! Det här stödet har alltså utgått grundat på andratidningsprincipen — den princip som man nu vill överge till förmån för täckningsprincipen. Men eftersom täckningsprincipen inte kommer att ge någon annan fördelning av stödet — det är klart utsagt att det är samma grundprincip som skall gälla — vill jag hävda att majoritetsförslaget inte uppfyller bl.a. det kriterium nr 2 som nämns i reservationen 2, att stödet inte får vara partipolitiskt diskriminerande. Låt mig sedan herr talman, bara ge några synpunkter på kravet i reservationen 18 att presstödet bör regleras i lag. Om jag fattade herr Svensson i Eskilstuna rätt har han sympatier för det, och i så fall bör han — tycker jag — rösta på reservationen 18. Från arbetet i presstödsnämnden kan det vara av rätt stort intresse att konstatera att under de diskussioner som förts i nämnden alla dessa år — när det har gällt den intrikata frågan om man skall kunna ge bidrag till tidningar på annat språk, invandrartidningar — har en minoritet i nämnden hela tiden tolkat kungörelsen så att det går för sig. Majoriteten har hävdat att det inte går. Jag vill vända mig till herr Nordin, som säger att det är omöjligt enligt presstödskungörelsen att ge bidrag till de här tidningarna. Det är helt fråga om en tolkning av kungörelsen. Varken det ena eller det andra utsägs klart. Jag vill inte påstå i och för sig att majoriteten har tolkat kungörelsen fel, men den är sådan att den ger utrymme för olika tolkningsmöjligheter. Det är, menar jag, ett starkt skäl för att frågan bör regleras i lag. Som det nu är saknar vi förarbeten. Det har inte funnits möjlighet under de gångna åren att titta i förarbeten hur det hela var tänkt. Det har heller inte under debatten eller under de fem år som den här frågan har diskuterats skett något klarläggande genom en ändring i presstödskungörelsen. Jag anser att det här är en av principiella skäl så väsentlig fråga att den bör regleras i lag. Jag har genom detta exempel, herr talman, velat peka på att det finns också praktiska behov av att frågan om presstöd regleras i lag.

Herr talman! I sitt skickliga och välformulerade anförande polemiserade herr Svensson i Eskilstuna på ett stort antal punkter emot mitt tidigare inlägg. Jag skall bara bemöta honom på några punkter. Det är riktigt att jag i mitt anförande citerade tre framstående socialdemokrater. Det var Harry Fjällström, som hade sagt: ”Personligen har jag inte någon nytta av tryckfriheten. Den gläder bara en grupp journalister.” Det var Harry Schein, som hade sagt: ”Man måste se till att kontrollen över åsikterna i massmedia blir lagligt reglerad.” Och det var Stig Hadenius som hade föreslagit att kommunfullmäktige skall utse representanter i tidningarnas styrelser. Nu undrar herr Svensson varför jag med citat från utomstående misstänkliggör socialdemokratin. — Det gäller faktiskt inte några utomstående eller några personer utan inflytande utan en av LO:s toppar och två av de främsta socialdemokratiska pressideologerna. Det är inte jag som misstänkliggör socialdemokratin, utan det är dessa socialdemokrater som misstänkliggör pressfriheten. Herr Svensson ansåg att folkpartiets huvudreservation var anspråksfull i överkant. Det är möjligt att en summering av liberala grundprinciper på detta område kan te sig så. Men det finns anledning att ställa stora anspråk på den ideologiska och principiella klarheten när det gäller tryckfrihetsoch pressfrågor. Det råkar också vara liberalismens tradition. Sedan menar herr Svensson att folkpartiet tar lätt på riskerna för privat maktkoncentration. Nej, verkligen inte. Därför sade jag också i mitt anförande: ”All maktkoncentration är av ondo. Stora sammanslagningar är lika litet önskvärda inom massmedier som inom annan företagsamhet. Liksom inom näringslivet i övrigt bör fusioner kontrolleras och karteller övervakas. Samma ekonomiska intressen bör inte ha dominerande ställning i olika medier.” Herr Svensson var mycket vältalig i sitt anförande, men på en punkt var han märkvärdigt kortfattad för att inte säga tystlåten. Det gällde synen på annonsskatt resp. annonssamverkan. Jag vill därför fråga herr Svensson: Är det logiskt och rimligt att på en gång tala för annonsskatt därför att annonser inte är bra och för statsstöd till annonssamverkan därför att annonser är bra?

Herr talman! Jag vill bara först för herr Winberg påpeka att det förhållandet att bidrag utgår till socialdemokratiska tidningar och till centerpartistiska tidningar bara är en spegelbild av den omständigheten att större delen av dessa tidningar befinner sig i ett underläge på tidningsmarknaden. Det är från den utgångspunkten som presstödet byggts upp för att kompensera de tidningar som inte kan hävda sig på marknaden. Till herr Wikström vill jag säga, med anledning av det principiella resonemang som han här har fört, att det är riktigt, att herr Wikström med några ord berörde maktkoncentrationen. Men det han sade var föga förpliktigande och större delen av det resonemang han förde om tryckfrihet utgick ifrån risker med stöd till lågtäckningstidningar, alltså stöd till tidningar som inte har någon dominerande position på marknaden utan är underordnade högtäckningstidningar.

I Gunnar Strängs proposition finns utmärkta exempel på att finanskometer köpt in vad andra byggt upp. Tag storstadspressen! Där är DN-koncernen störst. Tillsammans har den 42 26 av storstadspressens totala upplaga. Lägg till detta att inom A-regionerna — ett geografiskt område som består av Dalsland, Värmland, Närke, Västmanland och Dalarna — ägde familjerna Ander, Ljung, Bengtsson och Pers tidningar som tillsammans har 78 926 av dagspressens sammanlagda upplaga inom området. Apropå framgångsrika inköp av vad andra byggt upp är tidningsstaden Göteborg ett utmärkt exempel. Här kan man se hur tidningsnedläggningar drabbat en flertidningsort. År 1940 utkom i Göteborg åtta flerdagarstidningar, vilka representerade samtliga partier i riksdagen utom bondeförbundet. År 1975 återstod endast en morgontidning och en kvällstidning, som båda redovisar samma politiska linje. Folkpartiets företrädare här i riksdagen tycks inte vara ett spår oroade inför den privata maktkoncentrationen, men så lyser ju också nådens sol över folkpartiet från dessa tidningsfurstars hus.
Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna sade i ett tidigare anförande att man skulle få regler för produktionsbidraget som var automatiskt verkande. Det är, tycker jag, ganska fantastiskt och mycket skickligt gjort att lyckas få sådana regler, som ändå slår så väldigt bra för den egna pressen! Vi har ju tidigare i olika sammanhang diskuterat de här frågorna. Av presstödet får de socialdemokratiska tidningarna mest därför att de är minst, men vi om vi tar en sak som inte ligger särskilt långt vid sidan om denna, nämligen partistödet, får det socialdemokratiska partiet mest av det stödet därför att det partiet är störst. — Reglerna är således mycket skickligt utformade. Får jag, herr Svensson, ta litet statistik till, som bygger på tidningarnas upplagor 1974, och slå ut de här fem årens bidrag på de olika upplagorna. Det visar sig då att de socialdemokratiska tidningarna har fått 212 000 kr. per 1000 ex. Som nr 2 kommer centertidningarna med 196 000 kr. per 1000 ex. Som nr 3 kommer kommunisttidningarna med 150 000 kr. per 1000 ex. Som nr4 kommer de moderata tidningarna med 93 000 kr. per 1000 ex. och som nr 5 de liberala tidningarna med bara 16 000 kr. per 1000 ex. Då kan man väl ändå, herr talman, möjligen använda uttrycket ”till bröders hjälp”, när man vet hur produktionsbidragen, som herr Svensson tog upp i sitt tidigare anförande, kom till år 1971.
Herr talman! Jag sade uttryckligen att all maktkoncentration är av ondo och att stora sammanslagningar är lika litet önskvärda inom massmedier som inom annan företagsamhet. Jag gjorde därvid inget undantag för vare sig Stockholm eller Göteborg. Herr Svensson i Eskilstuna hann inte med att svara på min fråga. Jag vill därför gärna upprepa den: Är det logiskt och rimligt att på en gång tala för annonsskatt därför att annonser inte är bra och för statsstöd till annonssamverkan därför att annonser är bra?

Herr talman! På den sista frågan vill jag svara att jag aldrig har talat för annonsskatt därför att annonser inte är bra. Jag har medverkat till att annonsskatten här i riksdagen fick en utformning som är fördelaktig för dagspressen i förhållande till annan press. Den inställningen är alltså från min sida fullt konsekvent, och jag räknar med att det här förslaget är till för att skapa möjligheter för läsarna att få den viktiga information som annonserna innehåller. Även andratidningarnas läsare bör kunna få detta. Sedan vill jag säga till herr Winberg att han här visar hur litet han tycks ha förstått av vad detta stöd ändå syftar till: att uppehålla konkurrens och åsiktsdifferens inom pressen. Det stöd för högtäckningstidningar som herr Winberg tycks anse vara idealet för presstödspolitiken är jag motståndare till, eftersom det innebär att företagen får skattepengar, som sedan utdelas till aktieägare. Så vill inte jag utforma en presspolitik, utan stödet bör utgå på så sätt att det hamnar hos de behövande tidningarna så att dessa kan fortleva och upprätthålla en levande debatt i det demokratiska samhället.
Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna säger att han pläderar för annonsskatt, men inte därför att annonser inte skulle vara bra. Då vill jag bara veta: Vilket är då skälet? Om det bara är att man vill dra in skatter till staten brukar ju inte socialdemokraterna ha svårt med vare sig fantasi eller uppfinningsförmåga. Måste man då använda sig av en skatt som drabbar pressen, som skadar de tidningar som kan behöva dessa intäkter för att kompensera det statsstöd som utgår till lågtäckningstidningarna? Jag tycker att det är en rimlig princip att stödja de tidningar som har svårigheter utan att försvåra för de tidningar som inte har statligt stöd.